Fru talman! För ett par veckor sedan presenterades en undersökning som gjorts på uppdrag av arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer beträffande den tekniska kompetensen i Sverige. Tyvärr visade den att vi har kommit på efterkälken. Sverige har i jämförelse med omvärlden inte längre något att förhäva sig över på det tekniska området. Våra uppfinningar håller inte jämna steg med utländska konkurrenters, och det tekniska kunnandet blir allt sämre. I en artikel i Dagens Nyheter för en månad sedan pekade förre professorn vid kungl. tekniska högskolan Einar Lindholm på de följder det haft för hela landets utveckling att det på mycket få beslutsnivåer finns människor med naturvetenskaplig-teknisk bakgrund. Det finns också analyser som visar att man inte lyckats intressera flickor för tekniska yrken i större utsträckning än tidigare och att pojkar mer och mer söker sig till andra utbildningar än de tekniska. Det är alltså alldeles nödvändigt att vi utnyttjar alla de möjligheter vårt utbildningssystem ger för att öka det tekniska kunnandet i vårt land. 1979 fattade riksdagen beslut om den nya läroplan som folkpartiregeringen hade presenterat. Den ger alla redskapen — låt oss använda dem. I Lgr 80 finns det klart utsagt att tekniska inslag skall finnas i orienteringsämnena på lågoch mellanstadierna. Teknik blir ett obligatoriskt ämne på högstadiet med två timmar i veckan, och lärarnas utbildning på området förstärks. I läroplanen ges också utrymme för det som kallas temaoch projektstudier, dvs. man skall under fyra timmar i veckan kunna fördjupa sig inom ett avsnitt som man är särskilt intresserad av. Varför inte titta närmare på tekniken i vardagen eller utveckla ämnet ”En teknisk nyhet jag tror på”? Också tillvalen på högstadiet ger utrymme för att utveckla andra områden än de traditionella. Eleverna skall också ha sex-tio veckors praktisk arbetslivsorientering. Det är fullt möjligt att ge den naturvetenskapliga och tekniska sektorn stort utrymme där. Det finns ett annat viktigt instrument när det gäller att förändra attityder till yrkesval — syokonsulenter och yrkesvägledare. Undersökningar visar emellertid att 70 20 av dessa yrkesgrupper är kvinnor med i huvudsak humanistisk eller beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. De har alltså sämre kunskaper om och erfarenheter från den tekniska sektorn än från andra yrkessektorer. Det är svårt att på ett övertygande sätt bibringa skolungdomar uppfattningen att en teknisk utbildning är intressant och meningsfull när ens egna kunskaper på området är bristfälliga. Precis som för klasslärarna är det nödvändigt med en förstärkning av syokonsulenternas och yrkesvägledarnas utbildning inom den tekniska sektorn. I diskussionen om hur vi skall klara av att stimulera näringslivet och öka produktionen i Sverige har småföretagarnas roll och betydelse alltmer betonats. Regeringens ”Satsa eget”-kampanj har också rönt ett mycket kraftigt gensvar. Men också på detta område måste vi arbeta långsiktigt. Precis som för den tekniska sektorn gäller det att utnyttja de förutsättningar som utbildningssystemet ger. Jag har tidigare talat om den frihet som tillvalssystemet ger på högstadiet enligt den nya läroplanen. Inget hindrar att det som tillval läggs in t.ex. en grundkurs för hur man kan starta ett eget företag. För något år sedan gjordes en försöksverksamhet i den riktningen på någon ort i landet. Den möttes på vissa håll i pressen med föraktfullhet och nedlåtenhet, och man ville göra gällande att här hade startats en skola för direktörer. Men hur många oförlösta idéer hade inte kunnat bli verklighet om våra ungdomar i grundskolan hade haft tillfälle att lära sig det mest elementära om hur man registrerar en firma, vart man vänder sig när man har fått en idé som man tror på eller hur man lånar pengar i bank. Genom sådana insatser kan man medverka till att åtminstone så ett frö och kanske också till att bereda grogrunden, så att fröet inte så ofta faller på hälleberget. Gymnasieskolan med sina ekonomiska linjer har naturligtvis speciella förutsättningar på det högre stadiet. Där finns också de korta kurser som kan anpassas till särskilda behov. I ett attitydförändrande arbete av den här typen är det nödvändigt att man särskilt uppmärksammar och tar hänsyn till flickornas situation. Tag bara ordet småföretagare! Trots senare tiders uppluckring av språkbruket har det dock en maskulin ändelse. Det handlar om språkets makt över tanken. Målare, snickare, fräsare, skomakare, småföretagare — alla av tradition manliga sysselsättningar. Det gäller att passera den tröskeln och också göra klart att en småföretagare inte nödvändigtvis sysslar med vingmuttrar eller kugghjul. Flickor och kvinnor som har idéer att utveckla tänker ofta i förlängningen av hur hemmet fungerar. Se det som något positivt och utgå från det! Vid en konferens nyligen redovisades att i hela Europa har kvinnornas andel inom sektorn för informationsyrken ökat mycket påtagligt. Den som lämnade upplysningen, en man, fortsatte med att säga att man inte kunde finna någon förklaring till detta. Jag tycker tvärtom att anledningen är uppenbar. Från sin uppväxt och från sin hemmiljö har kvinnor med sig en livslång social träning som i dessa yrken är en ovärderlig tillgång, som män ofta saknar. I ett anförande häromdagen sade arbetsmarknadsministern Eliasson följande: ”Utan fler kvinnor på arbetsmarknaden kommer vi inte att klara våra ekonomiska problem. Under de närmaste fem åren beräknas sysselsättningen öka med 240 000 personer. Inte mindre än 90 26 av dessa kommer att vara kvinnor. Om vi inte klarar kvinnornas sysselsättning klarar vi därför inte heller att återställa den ekonomiska balansen.” Det är alltså en nödvändighet för oss att stimulera framför allt flickor och kvinnor att ta större del i de samhällssektorer som vi bäst behöver utveckla — tekniken och företagsamheten. Tack vare folkpartiets arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män har jämställdheten kunnat föras framåt. Genom att effektivt bruka de verktyg vi har till vårt förfogande i grundskola, gymnasium och högskola kan vi gå vidare och säkerligen få fram de uppfinningarnas mödrar som vi inte kan klara oss utan.

Fru talman! Vi talar ofta om barnen som vår mest värdefulla framtidsresurs. Samtidigt vet vi att barnen är helt beroende av oss vuxna för sin utveckling. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att sätta barnens och ungdomarnas behov i förgrunden för det politiska arbetet. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg att barnen och ungdomarna inte bara är en resurs för framtiden. Redan som barn är de en oundgänglig tillgång i allas våra liv, och det fortsätter de att vara under hela sin uppväxt. De ger oss glädje och värme, gemenskap och kärlek. Ansvaret för barnen tvingar oss att utveckla oss själva. De krav barnen ställer på oss och på samhället bidrar till att göra livet bättre och rikare för oss alla. Men en av de stora bristerna i barns uppväxtvillkor är kanske att vi vuxna inte tillräckligt inser och framför allt visar att barnen är till glädje och nytta för oss. Många barn far i dag illa därför att de aldrig får uppleva att de behövs. Att växa upp med den känslan, fru talman, är naturligtvis förödande. Det kan finnas många orsaker till att barn utsätts för den upplevelsen. Det kan vara tanklöshet och oförstånd. Det kan vara att föräldrar, skola och andra i missriktad nit att skydda barnen låter bli att ställa krav och att ge barnen nyttiga, utvecklande och lagom stora arbetsuppgifter. Det kan vara att svårigheter i skolan inte bearbetas utan att lärare och andra vuxna ger upp för tidigt. Det kan vara att drabbas av arbetslöshet. Men det kan också vara att växa upp med för få och för dåliga vuxenkontakter, som dessutom sällan blir beständiga. De barn som flera gånger utsätts för att kontakten bryts med en älskad vuxen person i deras omedelbara närhet — hemma, i barnomsorgen eller i skolan — ställer nog till slut frågan om det inte finns någon vuxen som behöver dem tillräckligt mycket för att stanna hos dem. Vi vet också, fru talman, att det finns starka och farliga företeelser i samhället, som särskilt hotar de här utsatta barnen och deras föräldrar: Segregationen i boendet som slår igenom också i barnomsorg och skola, bl.a. i form av täta personalbyten. Den stenhårda kommersialism som kastar sig över de ensamma barnen och ungdomarna med glittrande iskyla och våldspornografi i stället för med värme och gemenskap. Drogkulturen, prostitutionen och den organiserade och ekonomiska brottsligheten som det värsta av allt. Fru talman! Oron inför dessa delvis nya problem, som med förfärande kraft drabbar en växande grupp särskilt utsatta barn och ungdomar, är ytterligare ett viktigt skäl för oss att kräva att barnens och ungdomarnas situation i samhället nu ägnas särskild uppmärksamhet. Och det kravet måste naturligtvis gälla både för oss som enskilda vuxna och för det politiska arbetet. I tider av ekonomisk kris blir det både viktigare och svårare att slå vakt om utsatta grupper i samhället, som ju barnen och ungdomarna är. Det är för oss en uppfordran till ökad solidaritet, till bättre hushållning med resurserna och till en hårdare prioritering, så att de viktigaste behoven verkligen kan tillgodoses. Men i en sådan anda arbetar inte de borgerliga. Det är självklart att regeringens misslyckade ekonomiska politik drabbar barnfamiljerna särskilt hårt, och värre ju fler barn det finns i familjerna. Det är ju de som har de största behoven, och därför drabbas de också värst av inflationen och av de ökade levnadsomkostnaderna. I stället för att skydda barnfamiljerna från krisens verkningar har regeringen till råga på allt valt att försöka bekämpa krisen med metoder som drabbar barnfamiljerna särskilt hårt. ”Barnfamiljerna drabbas först av åtstramningarna” skrev Svenska Dagbladet i en uppmärksammad artikel för ett par veckor sedan. Och tidningen fortsatte: ”Under 1981 väntar nya pålagor i form av minskade livsmedelssubventioner och höjda jordbrukspriser, samtidigt som det är ovisst om reallönerna kan bibehållas eller fortsätter att sjunka, som vid de senaste årens uppgörelser.” Det står nu, fru talman, klart att den nya sparplanen kommer att göra situationen ännu svårare för barnfamiljerna. Det är också barnen och barnfamiljerna som drabbas särskilt hårt av åtstramningarna i den offentliga sektorn och kommunernas verksamhet. Det blir klara försämringar i barnomsorgen, i skolan, i sjukvården, när det gäller kulturen, i fritidsverksamheten och i kampen mot den sociala utslagningen. De försämringarna har nästan alltid formen av minskade mänskliga resurser, dvs. färre vuxna kring barnen. Nödvändiga och efterlängtade reformer som SIA-skolan och utbyggnaden av barnomsorgen stoppas upp — trots att t.ex. 200 000 barn fortfarande saknar trygg barnomsorg. På samma sätt drabbas barnen och barnfamiljerna särskilt hårt av krisen på bostadsmarknaden och av arbetslösheten. Många tvingas nu flytta till en sämre bostad. Många ungdomar får varken jobb eller bostad. Föräldrar som redan har en alldeles för stor arbetsbörda tvingas att öka sin arbetstid och minska sin tid med barnen för att få ekonomin att gå ihop. Fru talman! Så här beskrev en trött och sliten fembarnspappa situationen i en insändare i Upsala Nya Tidning i förra veckan: ”Härförleden ”pratade” framstående politiker om ett extra barnbidrag på 3 000 kr. per år för mångbarnsfamiljer. Och det låter ju så vackert: man ska stödja banfamiljerna. Men verkligheten är en annan. Genom att ändra beräkningarna och underlaget för bostadsbidraget har vi” — alltså den här fembarnsfamiljen — ”nu istället fått en sänkning av det här bidraget från 660 kr mån. Med andra ord en hyreshöjning på 3 624 kr/år.” Hans familj är inte ensam. De senaste åren har 200 000 familjer förlorat sina bostadsbidrag och fler fått dem försämrade. Från och med i år har tiotusentals ensamföräldrar med låga inkomster fått sina bostadsbidrag sänkta med drygt 1 000 kronor om året. För den som har barn med studiestöd är försämringen dubbelt så stor. Det är mot den här bakgrunden man skall se att socialhjälpen nu ökar kraftigt för första gången på många år, som radion kunde meddela i morse. Och, fru talman, den obetydliga justering av barnbidragen som regeringen nu talar om kan på intet sätt väga upp de stora försämringar som redan skett eller som kommer att ske. Det hör också till saken att flertalet barnfamiljer inte heller har sådana inkomster att de har någon nytta av regeringens skatteomläggningar. De sju miljarder som släpps loss genom indexregleringen går till i alla avseenden onödig och resurslösande lyxkonsumtion. Åtta miljarder kronor ligger ute i obetalda skatter. Minst lika mycket försvinner genom skattebrott och ekonomisk brottslighet — ännu mer genom de slopade arbetsgivaravgifterna. Ute i skärgårdsvikarna ligger nu lyxfarkoster som var och en kostar lika mycket som det kostar att driva en hel daghemsavdelning eller att ge flera hundra barnfamiljer en semesterresa. Det är inte att undra på att de som får dra in på det allra nödvändigaste blir bittra när de ser det. Det är inte heller att undra på att Lars Norberg i en artikel i Dagens Nyheter med den betecknande titeln ”Jag har skämts färdigt” meddelar att han lämnar centern. Hans motiv, som han säkert delar med många är: ”Under centerns tid i regeringen har det skett en väldig omfördelning av förmögenheter i landet. Genom rekordhög inflation, höga marginalskatter och ett smart utnyttjande av avdragsregler har de bättre situerade kunnat öka sin förmögenhet på låginkomsttagarnas bekostnad. Åt detta har centern — småfolkets parti — ingenting gjort.” Fru talman! Det är ju en riktig beskrivning av den politik som drabbar barnfamiljerna så hårt. Regeringens politik präglas av misslyckande, av brist på vilja och förmåga att sätta omsorgen om barnen och ungdomarna i centrum för det politiska arbetet och av uppgivenhet inför de farliga tendenser som hotar så många barn och ungdomar. Vi underkänner naturligtvis den politiken. Men vi nöjer oss lika självklart inte med det. Vi har i flera motioner till årets riksmöte redovisat en rad förslag till åtgärder som omedelbart skulle kunna sättas in för att förbättra barnens och ungdomarnas livssituation. Dit hör självfallet en rättvis skatteoch fördelningspolitik. De flesta barnfamiljer tillhör de lågoch medelinkomsttagare som skulle gynnas av det. Den vägen skulle vi också kunna dra in den stötande och onödiga lyxkonsumtionen och få resurser till den gemensamma verksamhet som barnfamiljerna är så beroende av. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna måste också förbättras. Därför föreslår vi att 50 milj.kr. ytterligare anslås till ökade bostadsbidrag för ensamförsörjare och familjer i vanliga inkomstlägen. Riksdagens beslut om utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning måste fullföljas. Vi upprepar därför vårt många gånger framförda krav att en plan för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen måste utarbetas av regeringen och Kommunförbundet och snarast föreläggas riksdagen. Men vi anser att det är mycket viktigt att också förbättra kvaliteten i barnomsorgen. Därför vill vi satsa 100 milj.kr. på stöd till barnstugor med särskilda behov och till lokalt utvecklingsarbete. Vi redovisar i vår motion också utförligt viktiga utvecklingstendenser i förskolan och när det gäller samarbetet mellan förskolan, skolan, föräldrar och andra. Vi måste, fru talman, bekämpa segregationen i boendet och förbättra boendemiljön. Därför kräver vi bl.a. att 25 milj.kr. utöver regeringens förslag skall satsas på boendemiljön och att reglerna skall ändras så att insatserna kan sättas in redan innan förslumningen är ett faktum. Kampen mot den sociala utslagningen och missbruket måste skärpas. Stödet till upplysning och information om alkohol till organisationernas sociala arbete, till olika vårdoch rehabiliteringsinsatser och till sociala projekt mot prositutionen måste därför ökas. Vi föreslår också att samhällets barnhälsovård byggs ut och att regelbundna undersökningar om barns levnadsförhållanden genomförs som en metod att i tid upptäcka och förebygga problem. Till de förslag jag här har redovisat skall läggas mycket omfattande förslag på skolans, barnkulturens och ungdomsorganisationernas områden, som andra talare kommer att redogöra för. Tillsammans utgör det här ett omfattande program för hur vi skulle kunna genomföra betydelsefulla förbättringar av barns och ungdomars levnadsvillkor nu. Det utgör därigenom också ett eftertryckligt bevis för att det inte ens i den svåraste krissituation är omöjligt att driva en framsynt och offensiv reformpolitik som gör livet bättre för de mest utsatta grupperna med de största behoven. Fru talman! Barnen och ungdomarna måste kunna lita på oss, både som enskilda vuxna och som politiker, alldeles särskilt i svåra tider.

Fru talman! Jag noterade Birgitta Dahls positiva anslag. Hon började sitt anförande med att tala om glädjen av att ha barn. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det talas också om det någon gång och inte bara om att barnen är till besvär och förorsakar stora kostnader. Likaså är jag ense med Birgitta Dahl om att det är nödvändigt med bättre vuxenkontakter. Sedan kom Birgitta Dahl in på segregationen. Men, Birgitta Dahl, det som skedde under den socialdemokratiska regeringstiden lade ju grunden till den segregation vi har i dag, nämligen det starkt koncentrerade samhället som skapades på 1960-talet. Socialpolitik är inte enbart pensioner och olika slags bidrag, utan socialpolitiken omfattar människans hela livssituation. Då kommer vi in på hur oerhört viktigt det är att vi planerar samhället för en gemenskap. Det leder inte det koncentrerade samhället till. Vi fattade beslut i en mycket stark tillväxtekonomi om olika reformer. Dem skall vi i dag försöka att klara, och det i en tid när vi inte har den starka ekonomin. Vi får i dag också betala stora kostnader för de missgrepp som skedde inte minst i fråga om bostadsmiljöerna och de sociala problem som då byggdes in. De problemen får vi ta itu med nu när vi har en svag ekonomi. Vidare vill jag säga att det ändå inte har blivit så förfärligt dåligt som Birgitta Dahl gör gällande. Vad har hänt under tiden sedan socialdemokraterna lämnade regeringsinnehavet? Vi har fått längre semester. Föräldraförsäkringen har byggts ut från sju till tolv månader, varav tre månader enligt vårdnadsersättningsprincipen. Vi har fått en utökad barnomsorg. Visserligen har vi inte lyckats bygga ut barnomsorgen i enlighet med det program som vi lade upp, men jag skulle tro att ni även på socialdemokratiskt håll måste diskutera barnomsorgen utifrån den ekonomiska situation som vi lever i. Vi måste ha en barnomsorg som vi har möjligheter att ekonomisera, och jag sade förut att vi måste göra en sådan omprövning att vi klarar en god barnomsorg.

Fru talman! Rune Gustavsson gjorde inledningsvis ett av sina sedvanliga försök att göra den här diskussionen till en pajkastning mellan partierna om vems felet är, men jag tänker inte alls gå in på den saken. Jag tycker att barnfamiljernas situation i dag är tillräckligt allvarlig ändå, och det som vi nu har att göra är att diskutera på vilket sätt vi skall gå vidare. Men några saker måste jag ändå få säga med anledning av vad Rune Gustavsson påstod. Vad är det som har hänt sedan vi bytte regering 1976?

När det gäller insatserna för förbättrad boendemiljö, som hade satts i gång av den socialdemokratiska regeringen och som bedrevs med bl.a. bidrag till kommunerna, bostadsföretagen och de boende och en väldigt intressant och framsynt försöksverksamhet, har all sådan försöksverksamhet där regeringen är inblandad lagts ned. I en del framsynta kommuner, företrädesvis socialdemokratiskt styrda, pågår den ändå. Men de anslag som ges till insatser för boendemiljön är helt otillräckliga. Likaså är anslagsreglerna snåla och utestänger de allra flesta boendeområden. Vad barnfamiljernas ekonomi beträffar, Rune Gustavsson, är det ett ovedersägligt faktum att den har försämrats väldigt starkt, inte minst för familjer med flera barn och familjer med en hemarbetande — den grupp som Rune Gustavsson talade så varmt för. Vad är det som har hänt? Jo, det är den gruppen plus ensamföräldrar med låga inkomster som utgör de 200 000 som har förlorat sina bostadsbidrag. Det var ju inte familjer med två inkomsttagare som hade bostadsbidrag förut, och det är inte de som nu har förlorat dem eller fått dem starkt försämrade. Det är familjer med en hemarbetande eller med en ensamförälder som har fått så mycket sämre stöd under de här åren. Jag tycker att det exempel som jag anförde — en fembarnsfamilj i Uppsala som hade förlorat nästan 4000 kr. på ett år enbart genom sämre bostadsbidrag — var väldigt belysande för vad ni har haft för er. Enbart budgetanslaget för nästa år på den här punkten innebär en minskning av bostadsbidragen med 0,5 miljarder kronor, och det går ut över familjer med många barn och med en hemarbetande.

Herr talman! Jag har inte alls något intresse av att dra i gång vad Birgitta Dahl kallar en pajkastning. Men när Birgitta Dahl här försöker att lägga över skulden på den nuvarande regeringen för att vi har dåliga bostadsmiljöer, segregation osv. säger jag att detta är sådant som grundlades under den starka koncentrationsperioden på 1960-talet, och då hade socialdemokraterna ansvaret i det här landet. När det gäller barnomsorgen säger Birgitta Dahl att det beslut vi tog om en femårsplan för utbyggnad har förfuskats. Nej, det har inte förfuskats, men utbyggnaden har blivit försenad ungefär ett år. Birgitta Dahl vill emellertid inte räkna in familjedaghemmen. Jag förstår att hon alltjämt anser att den verksamheten är någonting som vi inte skall räkna med. Familjedaghemmens antal har ökat mycket kraftigt, och sammantaget har vi på det sättet fått en ganska god utbyggnad. Jag är medveten om att det finns många barnfamiljer som inte har fått kompensation för kostnadsökningar. Men det är ju så, Birgitta Dahl, att vi har en sämre ekonomi i vårt land. Vi har lånat till vår konsumtion, och det är detta vi skall försöka rätta till. Då får vi alla hjälpas åt. Vad jag har tagit uppi mitt anförande här är hur vi på bästa sätt skall kunna skapa rättvisa mellan barnfamiljerna och hur vi för att få en god barnomsorg skall kunna medverka till en utbyggnad utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi har i vårt land. Jag har den uppfattningen att man inte kan sätta likhetstecken mellan god kvalitet på barnomsorgen och de fina yttre fasaderna — som man ibland nästan har gjort.

Herr talman! Först till frågan om skulden till att situationen är som den är när det gäller boendemiljön. Jag tror att fram till ungefär 1970 delar vi den skulden ganska lika, därför att medvetandet om boendemiljöfrågor var dåligt på alla håll. Men det var den socialdemokratiska regeringen som satte i gång arbetet på att förbättra den sociala miljön i bostadsområdena — det var vi som tog initiativet. Det arbetet har stoppats efter regeringsskiftet 1976. De som jobbade med frågan då får nu otillräckliga resurser. Till detta kommer den fruktansvärda ökning av segregationen som har skett därför att ni har släppt marknadskrafterna totalt fria på bostadssektorns område. I deras spår har följt en mycket värre segregation än vad vi hade i början av 1970-talet. Den andra frågan gäller barnomsorgen. Låt mig klargöra två saker. Beslutet 1976 innebar att vi skulle bygga 100 000 daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. Därtill skulle vi ha familjedaghem som ett värdefullt komplement. Vidare, Rune Gustavsson: Vi tar i vår motion särskilt upp frågan om att på olika sätt göra insatser för att ge familjedaghemmen det stöd de behöver. Men att familjedaghemmen ökat i antal och att man på många av dem gör ett bra arbete är ju inget skäl att strunta i att bygga ut daghemmen och fritidshemmen, som ju dessutom — bortsett från vad Rune Gustavsson och jag tycker om deras resp. kvalitet — är den vårdform som de flesta föräldrar efterfrågar. Det är inget skäl att strunta i att verkställa det beslut som riksdagen fattat och som var mycket precist. Regeringen och regeringspartiernas företrädare gör fel när de försöker blanda bort korten. För det tredje säger Rune Gustavsson att vi måste utgå ifrån den försämrade ekonomiska situationen och skapa rättvisa. Ja men, i Herrans namn — börja då med att ta in några av de ungefär 40 miljarder kronor som jag exemplifierade ligger ute hos de redan välbeställda, pengar som de har fått som privilegier efter regeringsskiftet 1976 och som går till helt onödig lyxkonsumtion. Börja med att se till att de människorna betalar skatt och bidrar till att barn får bra uppväxtvillkor.

Herr talman! Inom den svenska skolan pågår ett intensivt förändringsarbete. Men till skillnad mot det reformarbete som bedrivits tidigare, betonas nu förändringar av det inre arbetet i skolan. Tidigare var det mestadels organisationen man förändrade. Resultatet av dessa förändringar blev en skola med stark centralstyrning, stora skolenheter och med tiden allt mindre valfrihet för eleverna, en skola som var alltför litet anpassad till de enskilda eleverna. Den skolan fungerade dåligt, trots att det satsades stora resurser på den. Den utgick nämligen från den verklighetsfrämmande och grymma idén att jämlikhet innebär att alla skall behandlas som om de vore lika. Man likriktade undervisningen i stället för att utgå från att människor är olika men lika mycket värda och att alla begåvningar och anlag behövs. Följden blev vantrivsel och oro. Trots de ekonomiska satsningarna fungerade alltså inte skolan bra. Detta styrker tanken att det inte bara är de ekonomiska resurserna som avgör om skolan skall fungera bra — det är det inre arbetet och attityderna till skolan och till kunskaper som är avgörande. De som kritiserar regeringens sparförslag på skolområdet bör inse detta. Enligt statistik från UNESCO har Sverige den största utgiften per elev bland 34 redovisade industriländer, och lärartätheten i den svenska skolan överstiger vida vad som gäller i andra länder. Det är alltså rimligt att rationaliseringar och besparingar även görs på skolans område, i synnerhet som dessa besparingar kombineras med behovsinriktade åtgärder för kommuner med särskilt stora problem på skolans område. Jag skall här ta upp fyra punkter som är väsentliga för att vi skall kunna åstadkomma en bättre skola. För det första: Den viktigaste förändringen att arbeta för är en ändrad attityd till skolan och skolarbetet — en ändrad attityd hos både elever och vuxna. Att gå i skolan är en förmån som inte alla barn i världen har. Våra elever i Sverige måste få klart för sig att det är både en förmån och en rättighet att gå i skolan, att det är meningsfullt och nödvändigt, att kunskaper är viktiga. Skolans mål måste klargöras, och alla vuxna måste stödja skolans mål och arbete och ha förtroende för det. De som arbetar i skolan måste känna detta stöd. De har många gånger fått utstå hård kritik, och deras arbete, kompetens och t.o.m. vilja har blivit ifrågasatta under den s.k. flumpedagogikens tid. Nu måste vi alla positivt och konstruktivt sluta upp kring skolans arbete och hävda inställningen att skolan är en viktig arbetsplats för både elever och vuxna. För det andra: Barn behöver fostran — kärlek, fasthet, stöd och ledning, kontinuitet och konsekvens i hem och skola. Alltför länge har föräldrars och lärares tilltro till sig själva som fostrare undergrävts av olika debattörer, och familjens betydelse har förringats. Detta har gjort vuxna osäkra som fostrare. Samhället måste skapa förutsättningar för att varje familj skall kunna ge sina barn god omvårdnad och fostran liksom förutsättningar att välja livsmönster och den barnomsorg som passar familjen bäst. I Läroplan 80 spelar skolans fostraransvar en framträdande roll. Där slås fast att skolan skall fostra. Huvudansvaret vilar på hemmet. Skolan — liksom förskolan — kompletterar hemmets påverkan och fostran. Förskola, skola och hem måste samråda och samverka. Den debatt om fostran, normer, ordning och reda som startade i och med att skolminister Britt Mogård tillsatte den s.k. normgruppen är det mest positiva som hänt skolan på många år. Den innebar en vändpunkt. Begrepp som tidigare inte ansetts ”moderna” är nu i centrum för debatten — skoldebatten har svängt och många börjar framhäva vad vi moderater alltid sagt, att fostran är viktig. Att fostra innebär att vuxna engagerar sig, ställer krav, reagerar, ger och tar ansvar, säger ifrån och sätter gränser, ger vägledning, och inte minst bryr sig om. Detta är vad barn behöver i både hem och skola. För det tredje: Eleverna måste få ta ansvar i skolan. Alltför länge har vuxna passat upp och gett färdiga lösningar. Ett aktivt och praktiskt ansvar för miljö och verksamhet i skolan kommer att minska vantrivsel och förstörelse. Eleverna är själva en pedagogisk resurs, och deras insatser behövs för att de skall få förståelse för arbetslivets krav, känna att de behövs och fyller en funktion, få självtillit och motivation samt för att öka trivseln och för att minska kostnader. Vi måste få eleverna att inse detta och även på så sätt förankra skolarbetet i verkligheten. För det fjärde: Skolan måste ge undervisning efter varje elevs anlag, förutsättningar och intresse. Undervisningen måste anpassas efter eleven, så att eleven känner att skolgången är meningsfull för just honom eller henne. Valfriheten måste vara stor. Lgr 80 ger stor valfrihet, men den valfrihet som låg i att eleverna kunde välja alternativkurser i B-språk är borta. På sikt försvinner kanske även alternativkurserna i engelska och matematik. Detta kommer att medföra problem i undervisningen. Alla ungdomar som lämnar grundskolan behöver kunna läsa, skriva och räkna ordentligt. Detta är en förutsättning för att kunna lära sig annat och för att kunna klara vuxenlivets krav. Lgr 80 betonar vikten av grundläggande färdigheter. Det är då väsentligt att träningen av basfärdigheter och inlärningen av baskunskaper bedrivs utifrån varje elevs egna förutsättningar. När det gäller färdighetsämnen — i synnerhet språk — är nivågruppering mycket värdefullt, i vissa fall nödvändigt. Dessa ämnen kräver att undervisningen utgår från den enskilda elevens förutsättningar. Det är den enskilda eleven som måste göra hela arbetet, öva och förstå, koncentrera sig och varsamt ledas vidare till svårare uppgifter i en takt som är anpassad till elevens förutsättningar. Varje moment i språkundervisningen bygger på det föregående. Man kan inte hoppa över hur som helst. För den elev som har svårt att följa undervisningen blir det som kommer efter mycket svårt, så småningom obegripligt och meningslöst. Kurser av olika svårighetsgrad och med olika arbetstakt behövs både för elevernas skull och för att bibehålla kvaliteten i undervisningen. Individualisering är också svårare i språk än i många andra ämnen. Språkundervisningen bygger på tal, och för att de muntliga övningarna skall vara meningsfulla måste eleverna vara på en någorlunda likartad nivå. Skillnader mellan elever framträder mycket snart redan hos nybörjare. Ett samarbete mellan elever under språklektioner blir meningslös om det är för stor spännvidd. Enligt riksdagens beslut i samband med SIA-propositionen och Mål och riktlinjer för grundskolan 1980 kan en nivågruppering vara motiverad och nödvändig, när det gäller att lära sig grundläggande färdigheter och tillägna sig en nödvändig kärna av kunskaper. Men jag menar att det samtidigt finns en motsägelse i att nivågrupperingen ej får bestå mer än en termin. Endast om eleven har avsevärda studiesvårigheter skall skolan samråda enligt läroplanen med elev och föräldrar om fortsatt gruppering. Om nivågruppering i språk förekommit under en termin och sedan skall brytas upp måste det bli stora svårigheter att föra samman eleverna i en grupp och göra nya grupperingar. Eleverna har kommit olika långt och har fortfarande behov av träning i egen takt. Vissa elever klarar säkert av att byta grupp och andra behöver byta, men det stora flertalet bör inte göra det. Undervisningen riskerar att bli ryckig och utan konsekvens, och detta blir till skada för eleverna. I språk men även i annan färdighetsträning är en nivågruppering inom arbetsenhetens ram motiverad och värdefull, och jag menar att det finns skäl att låta nivågrupperingen vara längre än en termin utan att eleven för den skull har ”avsevärda studiesvårigheter”. Varje elev har rätt till undervisning, stöd och ledning utifrån sina egna förutsättningar. Självfallet är det viktigt att lära sig samarbeta med alla människor, men det är också viktigt för den enskilde att känna att man inte alltid är sämst — eller bäst. Många av oss som tjänstgjort som språklärare i grundskolan kan berätta om hur elever som kommit till allmän kurs i årskurs 7 med strålande ögon sagt: Tänk att jag också kan bli duktig, jag som alltid trott att jag var dålig. Utan alternativkurser eller nivågruppering drabbas framför allt de elever som behöver en lugnare studietakt. Det är förödande för självförtroendet och intresset att sitta i en grupp där man inte förstår och inte klarar av, där kamraterna hela tiden är mycket duktigare. Jag har därför väckt en motion om nivågruppering i språk under längre tid än en termin och om att man bör göra en utvärdering för att fastställa i hur hög grad nivågruppering är möjlig utan att skolans sociala mål eftersätts. Dessutom anser jag att det över huvud taget behövs mer forskning av kvalitativ art, dvs. om själva undervisningsprocessen, vad som händer i klassrummet — detta som komplement till den mer provcentrerade kvantitativa forskningen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att många av de tankar som moderata samlingspartiet i åratal framfört i skoldebatten börjar uttryckas av allt fler människor: betydelsen av fostran, vikten av att ordning och reda råder i skolan, betonandet av elevens eget ansvar, insikten om att kunskaper är viktiga, att valfrihet i skolan och undervisning efter vars och ens anlag och intresse ger den mest jämlika och mänskliga skolan. Detta samt en ny läroplan, vars kanske viktigaste målsättning är att man i större utsträckning skall ta hänsyn till elevernas egenart och individuella läggning, är det viktigaste som har hänt svensk skola på mycket lång tid. Tillsammans med vad som fastställts när det gäller t.ex. decentralisering av beslut och resursfördelning, ökat medinflytande för elev och föräldrar samt ökad valfrihet i gymnasieskolan har detta under den borgerliga regeringens tid lagt en mycket god grund för en förändring till en bättre skola.

Herr talman! Att det är problem med dagens skola, problem som är svåra att komma till rätta med, råder det väl i dag en bred enighet om. Det är när vi skall beskriva problemen och deras orsaker och dra upp riktlinjer för att ändra på missförhållandena i syfte att få en bättre skola som den stora oenigheten tar vid. Kanske skulle vi också kunna enas om att de skolreformer som har genomförts inte har lett till de mål som en gång ställdes upp; arbetsformer genomsyrade av demokratiska ideal, en skola som låter eleverna utvecklas allsidigt, tar till vara elevernas intressen och fostrar vår ungdom till ansvarskännande medborgare. Det är knappast heller någon svartmålning som torde leda till gensägelse om man påstår att väldigt många elever och sannolikt ett växande antal elever känner dagens grundskola som ett tvång, som en meningslös tillvaro kännetecknad av tråkighet och avskildhet. Om inte annat så kan ju denna reaktion avläsas i skolk, bristande arbetsro, sena ankomster, skadegörelse, stölder, mobbning, negativ inställning till invandrarelever och avoghet mot skolans personal — den beskrivningen av dagens skola är faktiskt, herr talman, hämtad ur en skrift från utbildningsdepartementet. Skall vi då inte ställa några krav på eleverna? Är det bara samhällets fel eller lärarnas fel eller skolans fel att barnen-ungdomarna reagerar så här i dagens skola? Är de inte ansvariga själva för sitt uppförande, för sin inställning osv.? Och har inte föräldrarna här ett tungt ansvar? Ja, de frågorna kan och måste man naturligtvis ställa. Det är kris i skolan i dag, och då måste vi ju se var vi skall sätta in stötarna för att få det bättre. Men det är just på det här sättet som vi väldigt lätt kan förledas att förenkla problemen och se skolan i ett alltför trångt perspektiv. Det saknas inte uppslagsändar till förenklingar av det slaget i den högeroffensiv som nu sätts in i skoldebatten. Man säger i den propagandan att felet är att skolan är för teoretisk och att vi nu måste återgå till vad som kallas basfärdigheter och vardagskunskaper. Det var bättre förr, det var bättre i den gamla sjuåriga folkskolan och realskolan, och då vill man givetvis -— om man är en sann reaktionär — gå tillbaka till parallellskolan, tillbaka okritiskt till det gamla. Personligen minns jag hur vi satt och pluggade invånarantal i Europas större städer samtidigt som dessa städer dagligen bombades, hur vi lärde utantill de mest triviala uppgifter om världens länder, om historien och annat, men aldrig ett ord om den värld vi då levde i. Det fick man med växande läsförmåga ta reda på i tidningen när man kom hem från skolan. För inte så länge sedan gick jag igenom ett studiehäfte för nionde årskursen som var fyllt av likadana triviala uppgifter i slutet på 1970-talet och förnumstiga beskrivningar av orsaker till historiska händelser. Vi har nog alla goda skäl att betacka oss för ett konserverande av den gamla skolans förljugna världsbild och torftiga kulturutbud. Det är inte genom att minska kunskapsinnehållet eller dra ned den teoretiska nivån och ambitionen att fostra till ett kritiskt tänkande som vi kan göra dagens skola bättre. Ambitionerna att fostra till kritiskt tänkande och ge kunskapen ett innehålli stället för bara ett underlag för poängsättning av skriftliga prov — de ambitionerna står inte i vägen för ambitionerna att alla som lämnar vår skola skall kunna läsa, skriva och räkna. Huvudfrågan är i dag hur bildning och uppfostran skall kunna omvandlas i progressiv riktning och hur vi skall kunna öka det vetande som skolan förmedlar. Innehållet i skolundervisningen är en klassfråga och en demokratifråga. Det talas här och där i årets budgetproposition, utbildningsbilagan, om en anpassning till industrins och näringslivets behov. Det sägs inte rent ut att detta är en ideologisk målsättning för den maktägande klassen. Industrin behöver allt färre yrkesskickliga arbetare. Man behöver desto mer av anpassade och undergivna arbetare, människor som orkar prestera utan att ställa krav på innehåll och sammanhang i sina arbeten. Detta börjar också gälla inom t.ex. kontor, handel och sjukvård. Kravet på kunskaper och färdigheter minskar i stället för att öka när det gäller de många som skall fostras till morgondagens arbetare och lägre tjänstemän. Det krävs i stället att dessa grupper är vakna, disciplinerade, balanserade och utrustade med vett att inte fråga vad det är de håller på med. Den nya eliten skall tänka, de många därunder skall lyda och vara duktiga. Arbetarklassen i vid mening har andra och klart motstridiga krav att ställa på morgondagens skola. Vi vill i stället veta att våra barn lär sig att behärska den teknologi som nu utvecklas i rasande fart. Vi vill se en skola som ger färdigheter och kunskaper som räcker till för att ta ett brett, demokratiskt ansvar för vad vi tillverkar i detta land, till vilka syften det tillverkas och hur vi vill handskas med gemensamma resurser, natur, energikällor, råvaror. Arbetarrörelsens uppgift är att avslöja och angripa skolans förmedling av den härskande klassens ideologi och verka för en demokratisk skola, som tillgodoser folkflertalets intressen. Det är genom att ta itu med de grundläggande frågorna om skolans mål och innehåll som vi kan ge skolan samma engagerande och utvecklande roll som den har för ungdomen i många av de nya staterna i världen. Upplösningstendenserna i dagens skola har vi ett övergripande och politiskt ansvar för — det går inte att fortsätta leta syndabockar bland elever och lärare eller återinföra bestraffningssystem. Vpk kräver därför en ny läroplan för grundskolan — en läroplan som tar itu med de här frågorna på djupet. De tjänstemannaprodukter som vi hittills har begåvats med på läroplansområdet talar för att riksdagen genom sitt utbildningsutskott skall ta en betydligt mer aktiv del i utformandet av en ny läroplan.
Herr talman! Raul Blächer säger i sitt anförande att vi vill gå tillbaka till den gamla skolan, den teoretiska parallellskolan. Vem har sagt att vi skall gå tillbaka till den gamla skolan, Raul Blächer? Jag skulle rekommendera att Raul Blächer studerar den nya läroplanen, som ger utrymme för allt det som han vill att en ny skola skall innehålla. Vi har det fria valet med temaoch projektarbeten, där eleverna kan fördjupa sig i de områden som de är mest intresserade av. Inte mindre än fyra timmar per vecka står till elevernas förfogande för detta. Med hjälp av tillvalssystemet kan eleverna också inrikta sina studier på de områden som mest intresserar dem. Det finns alltså alla möjligheter i den nya läroplanen att ge eleverna anknytning till verkligheten och till deras alldeles speciella intressen. Raul Blächer säger också att vpk vill utveckla ungdomarnas kunskaper på det teknologiska området. I mitt tidigare anförande visade jag på alla de möjligheter som vårt utbildningssystem ger oss att ta upp de sektorerna av samhällslivet. Alltså: Ett ytterligare studium av läroplanen, Raul Blächer, kommer att visa att där ges alla de möjligheter att anknyta till världen omkring oss som vi vill att våra ungdomar skall ha.
Herr talman! Vi vill inte, Raul Bläöcher, gå tillbaka till den gamla skolan. När det gäller den fanns det problem av många olika slag. Vad vi vill är att alla elever skall få tillräckliga basfärdigheter och baskunskaper. Alla ungdomar behöver kunna läsa, skriva och räkna ordentligt för att klara kraven i vuxenlivet. Det kan ta olika lång tid för olika elever, och man kan behöva olika mycket träning. Detta vill vi också skall tillgodoses. Vi vill att det skall finnas praktiska alternativ i skolan, och det finns utrymme för det i den nya läroplanen. Vantrivsel hos eleverna beror i väldigt hög grad på att de inte har kunnat välja ämnen och kurser som har intresserat dem och som de funnit meningsfulla. Det viktiga är att varje barn i skolan får undervisning efter anlag och intresse, så att varje elev känner att undervisningen är meningsfull. Raul Blächer säger att vi vill ha kritiskt tänkande människor. Ja, visst skall vi uppfostra kritiskt tänkande ungdomar, men för att kunna vara kritiskt tänkande måste man ha kunskaper, och det vill vi att skolan skall ge. Med den nya läroplanen finns det alla förutsättningar för att åstadkomma detta.

Herr talman!

Det har förekommit sådant. Jag är naturligtvis glad åt att både Ylva Annerstedt och Ann-Cathrine Haglund tar avstånd från sådana övertoner. Jag hade inte heller direkt trott att jag skulle möta synpunkter av det slaget här i kammaren. Vi är överens om att det behövs kunskaper. Jag är helt överens med Ann-Cathrine Haglund om att det givetvis behövs kunskaper för det kritiska tänkandet. Jag var kanske i mitt anförande litet bitsk mot tjänstemannaprodukter, men därmed spolade jag självfallet inte det totala innehållet i den läroplan som nu är på väg. Jag har dragit upp en rad riktlinjer som jag skulle vilja se förverkligade i en ny läroplan. Naturligtvis finns det moment i den nu gällande läroplanen som är utvecklingsbara och som man kan hantera i den riktning som jag hoppas att skolan skall utvecklas i. Men jag tror inte att vi är helt oense om att det behövs ett kritiskt tänkande och att det har varit litet si och så med det i skolan. Jag har tagit upp den frågan mot bakgrunden av att det i debattens övertoner har framförts just en kritik där man talat om att basfärdigheterna snarast skulle ersätta den teoretiska undervisningen. Jag menar att den teoretiska undervisningen skall hålla en viss nivå.

Herr talman! Jag hade anmält mig till debatten för att anföra några synpunkter på bostadspolitiken, men jag har tydligen hamnat mitt inne i en skoldebatt. Vi får väl ta en paus från den och prata litet bostadspolitik där emellan. Bostadspolitiken skall ge förutsättningar för människor att välja de bostäder och den boendeform som de själva eftersträvar. Detta val måste alltid innebära en avvägning mellan å ena sidan bostadens standard och kvalitet och å andra sidan kostnaden för bostaden. För att valfriheten skall ges reellt innehåll fordras att bostadsmarknaden fungerar. Bostadsproduktionen måste möta efterfrågan så att inte bostadsbrist uppstår och bostadspriserna av det skälet trissas upp. Reglerna om hyresrätt och bostadsrätt — liksom de regler som reglerar köp och försäljning av bostadsrättslägenheter och ägda lägenheter — måste ge goda förutsättningar för en smidigt fungerande bostadsmarknad. På längre sikt måste två grundläggande problem i den svenska bostadspolitiken lösas. Oavsett om man vill bo i småhus eller flerfamiljshus, bör man kunna välja upplåtelseform. Det är i dag möjligt att hyra bostäder i såväl småhus som flerfamiljshus. Däremot är det ej möjligt att äga sin bostad om man föredrar att bo i flerfamiljshus. Detta innebär att mer än hälften av landets bostadsbestånd är stängt för dem som vill äga sin bostad. Problemen med kostnadsanpassning i tider av stark inflation har den svenska bostadspolitiken löst genom synnerligen stora statliga subventioner. Detta har snedvridit bostadsmarknaden och öppnat för ett vittgående regleringssystem som kopplats till bostadslångivningen. De omfattande generella bostadssubventionerna måste till en del gradvis avvecklas. Härigenom kan bostadsmarknaden förbättras och bostadspolitiken anpassas till det statsfinansiella läget. En sådan reform kommer att bli möjlig att genomföra när regeringens förslag om kraftigt sänkta marginalskatter har genomförts. Under 1970-talet har bostadsbyggandet minskat. 1971 färdigställdes 107 200 lägenheter. Motsvarande siffra för 1979 blev 55 500. Siffran för 1980 blev ännu lägre. Det minskande bostadsbyggandet måste till stor del ses mot bakgrund av den höga boendestandarden. Under tioårsperioden 1965-1975 byggdes närmare 1 miljon lägenheter i Sverige, och bostadsbeståndet motsvarar nu i det närmaste en lägenhet på varannan medborgare. Detta innebär att Sverige uttryckt i antal lägenheter har den ojämförligt högsta bostadsstandarden i världen. Till detta kommer att lägenhetsbeståndet har en avsevärt mycket högre teknisk och utrymmesmässig standard än andra länders bostadsbestånd. Med en i stor utsträckning stabiliserad folkmängd framstår det som självklart att bostadsbyggandet i denna situation måste minska. Trots att nyproduktionen av bostäder har sjunkit relativt kraftigt har inte bostadsinvesteringarna fallit på motsvarande sätt. Investeringsvolymen 1980 beräknas motsvara ungefär 93 96 av investeringsvolymen 1971. Förklaringen till detta återfinns dels i en ökad utrymmesoch utrustningsstandard i nyproduktionen, dels i den omfattande upprustningen av det äldre bostadsbeståndet. Till detta kommer de ökade kostnader som direkt är avhängiga av skärpta byggnormer i olika avseenden. Sålunda ökade exempelvis den totala våningsytan per lägenhet i flerfamiljshuslägenheter med ca 25 96 mellan 1970 och 1978 eller med omkring 20 m? per lägenhet. Praktiskt taget hela denna ökning har skett sedan 1974. Vidare kan nämnas att närmare en femtedel av prduktionskostnadsökningen per lägenhet, 20 000 kronor, mellan 1974 och 1979 hänför sig till kvalitetsförändringar. Där ingår bl.a. effekterna av energinormer, kravet på handikappanpassning men även sådana ändrade efterfrågeförhållanden som bl.a. inneburit lägre hus och ett mer varierat utförande. I huvudsak råder i dag balans mellan utbud och efterfrågan på lägenheter trots det förhållandevis låga bostadsbyggandet. Bostadsbrist i mer traditionell mening är ett litet problem i dagens Sverige och begränsat till ett fåtal kommuner. Framför allt torde dessa kommuner återfinnas i Stockholmsregionen. De närmaste årens ansträngningar inom bostadspolitiken bör inriktas mot att på ett riktigt sätt förvalta och underhålla befintligt bostadsbestånd. Byggandet kommer sannolikt i stor utsträckning att ske inom redan bebyggda områden — som komplement och utvidgning. 1980-talets bostadspolitiska problem är därmed i ringa utsträckning förknippade med det storskaliga byggandet. I stället kommer den bostadspolitiska uppmärksamheten att koncentreras till förvaltning och förtätning. Att hyra sin bostad är dyrbart för såväl den enskilde som för statsmakten. Omfattande service finns inbyggt i hyressystemet. Alla servicetjänster har med åren kraftigt stigit i pris, vilket även gäller boendeservicen. Andra tunga kostnadsökande faktorer som inverkat på hyrorna är administrationsoch bränslekostnaderna. Men trots allt har Sverige — vid en internationell jämförelse — lägre hyror på bostäder. Detta beror naturligtvis på de enorma subventioner staten går in med. Svenska folket betalar till en icke ringa del boendekostnaden via skattsedeln. Sålunda uppgår de statliga räntebidragen 1980 till 5,2 miljarder kronor, medan bostadsbidragen samma år kostar 5,6 miljarder kronor. Till detta kommer nettokostnaden av avdragen för räntor i deklarationen. Vad skall man då göra för att komma till rätta med de stora hyreskostnaderna? Vi moderater har länge hävdat att en första åtgärd skulle vara att hyresgäster som så önskar erbjuds att köpa den fastighet de bor i och överföra den till bostadsrätt. Det skulle kunna ske i såväl privatägda fastigheter som utbjuds till försäljning, som i fastigheter i allmännyttan. Den besparingsmöjlighet som ligger i att man överför en del av bostäderna i de allmännyttiga företagen till bostadsrättsföreningar bör tas till vara. En sådan övergång kan inledas omedelbart. På sikt kan även en övergång till ägarlägenheter ge hyresgästerna möjlighet att ta ett större ekonomiskt ansvar för sitt boende. En lämplig strategi för övergång till bostadsrätt kan vara att kombinera överlåtelse av de sämre delarna i bostadsbeståndet med överlåtelse av bättre fastigheter. Varje åtgärd som medför ökad användning av bostadsrättsformen innebär en förändring till det bättre. Inte minst gäller detta de områden som i dag kännetecknas av segregationsproblem. Olika undersökningar redovisar samstämmigt människors önskan att äga sin bostad. Människor är beredda att ta på sig ett stort ekonomiskt ansvar och att göra en egen arbetsinsats för att kunna sköta och förbättra sin bostad. Blir det då billigare med bostadsrätt? I debatten har rått en viss brist på faktaunderlag, beroende på att det först under de senaste åren ägt rum några övergångar från hyresrätt till bostadsrätt i större skala. En av de första övergångarna i ett modernt bostadsområde skedde i Hallunda i sydvästra Storstockholm under 1977-78. Efter två år i bostadsrättsform finns nu möjligheten att studera de ekonomiska effekterna. Boendekostnaderna blev för de allra flesta lägre efter övergången till bostadsrätt. Om Hallunda fortfarande varit upplåtet med hyresrätt hade hyran bestämts utifrån hyesnivån i Norsborg enligt bruksvärdesprincipen. Detta hade medfört upp till 10 96 högre boendekostnader än vad som i dag är fallet i Hallunda. Förvaltningskostnaderna ligger 1979 totalt 22 26 under kostnaderna i Norsborg. Om man ser på de viktiga driftsoch underhållskostnadena så ligger Hallunda ca 35 76 lägre. Skillnaden i hyra/månadsavgift är 1979 ca 10 90 till Hallundas fördel, men på några års sikt är det sannolikt att skillnaden ökar uppåt kanske 20 96. Boendekostnadernas skillnad är mera varierande. Olika boende har, framför allt i bostadsrätt, olika boendekostnader beroende på egna insatser, egna kapitalkostnader och prisutvecklingen på bostadsrätter. Sammanfattningsvis kan man dock säga att man i Hallunda uppnått reduktioner av boendekostnaderna på upp till 10 26 om man jämför med Norsborg. Många som sitter i ledningen för våra allmännyttiga bostadsföretag har säkert svårt att tänka sig att avyttra en del fastigheter. Hur skall det gå med företagens ekonomi? Mycket talar för att denna lösning skulle kunna bli en god affär inte bara för hyresgästerna utan också för bostadsföretagen. Försäljningen skulle ge likvida tillskott, som skulle förbättra ekonomin i företagen, vilket skulle komma de kvarvarande hyresgästerna till del genom ett bättre underhåll. Under våren kommer bostadsrättskommittén att framlägga förslag som skall underlätta övergångar från hyresrätt till bostadsrätt. Det finns därför gott hopp om att vi snart får förslag från regeringen med konkreta åtgärder för genomförandet av denna reform. Hur skall det då gå med nybyggandet i framtiden? För det första har en kombination av högt byggande tidigare och snabbt ökande priser i bostadsbyggandet lett till en lägre efterfrågan. Inte ens de mycket stora subventioner som ges till bostadsproduktion och bostadsförvaltning förmår vidmakthålla den tidigre höga efterfrågan. För det andra byggs inte längre stora flerfamiljshuskomplex på råmark. I stället byggs i ökande utsträckning småhus och mindre flerfamiljshus i tidigare redan ianspråktagna områden. Detta hänger samman både med efterfrågeutvecklingen och med markpolitiska restriktioner. Det är inget självändamål att vidmakthålla byggnadsindustrins bostadsbyggnadskapacitet på en viss nivå. Däremot är en större flexibilitet och mjukare anpassning önskvärd. En sådan försvåras i dag av det stela regelsystem som styr bostadsbyggandet. Att regelsystemet — finansieringsregler, låneregler, skatteregler och markpolitiska regler — verkligen styr bekräftas av den förändrade sammansättningen av bostadsbyggandet. Det relativt sett mindre reglerade småhusbyggandet har hävdat sig väl under 1970-talet. Det praktiskt taget helt offentligt styrda flerfamiljshusbyggandet har däremot minskat drastiskt. I början av 1970-talet byggdes ca 70 000 lägenheter i flerfamiljshus. I slutet av 1970-talet byggdes bara ca 15 000. Om anpassningsförmågan och flexibiliteten i bostadsbyggandet skall förstärkas — vilket är en förutsättning för att bostadsbyggandet inte ytterligare skall sänkas drastiskt — måste olika typer av offentliga regleringars inverkan på bostadsbyggandet minskas. Detta kan åstadkommas genom en systematisk avbyråkratisering av bostadsfinansiering, lånevillkor, bostadsbeskattning och markanvändning. Härigenom kan förutsättningar skapas för en återgång till enskilt huvudmannaskap för såväl projektering, byggande som bostadsförvaltning. Smidig anpassning och ökad flexibilitet kan aldrig på sikt neutralisera en minskad efterfrågan. Däremot kan de mycket snabba och ryckiga förändringar i bostadsbyggandet som präglat 1970-talet motverkas. Man kan undvika att kortsiktiga förändringar till följd av tröghet i regleringssystemet får långsiktiga strategiska effekter för bostadsförsörjning och produktionsapparat. Den viktiga möjligheten för byggnadsindustrin som ligger i export bör uppmärksammas. För exportansträngningarna är det av avgörande betydelse att företagen har referensobjekt i Sverige. Detta är ett viktigt skäl för egenregibyggande. I dag innehåller den statliga bostadslångivningen ett nätverk av regleringsmekanismer. Speciella krav ställs på standard och utformning av bostäderna. Lånereglerna styr genom sin utformning det som byggs. Lånesystemet innehåller också mekanismer syftande till kostnadskontroll. De nuvarande bostadslånen — med alla byråkratiska regleringsmekanismer — bör för egnahem och bostadsrättslägenheter ersättas med lån som utgår efter avsevärt mycket mera schablonmässiga regler. Ett alternativ som bör övervägas är att lån för byggande av egnahem och bostadsrätter utgår med ett enhetsbelopp per lägenhet, dock med viss reduktion av lånebeloppet för små lägenheter. Om lägenheten kostar mer än vad som täcks av schablonlånet, får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. I princip bör inte lånesystemet innehålla något moment av kostnadskontroll. Den byggande ges frihet att anpassa det byggda till de boendes önskemål endast med den begränsningen att byggnadsobjektens kreditsäkerhet inte riskeras. Det här förordade lånet skulle ge två effekter. För det första skulle kostnadskontrollen i lånesystemet upphöra. Den som vill bygga dyrt — med hög standard eller med stor yta — skulle få göra det. Subventioner skulle dock inte utgå till överstandarden. Överstandarden skulle å andra sidan inte förhindra att normal standard subventionerades så som för alla andra boende. För det andra skulle lånestyrningen av bostädernas utformning upphöra. Det skulle inte längre finnas några detaljregler att anpassa de byggda bostäderna till. Herr talman! Bostadssektorn har under en lång följd av år omgärdats med mängder av byråkratiska regler och bestämmelser. Vi tror att man genom att ta bort en hel del av dem kommer att få en bättre fungerande bostadsmarknad.

Herr talman! Jag kommer att återknyta till den debatt om barnens situation som fördes här tidigare. Barn och ungdomar har det på många sätt mycket bättre i dag än tidigare, men samtidigt framträder nya problem och risker i barnens uppväxtmiljö. Dessutom slår ojämlikheten i samhället igenom också för barnen. Såväl välfärden som problemen är ojämnt fördelade mellan de unga. De sociala och kulturella förändringar som utmärker dagens samhälle får direkta effekter på barns och ungdomars uppväxtmiljö. Till det negativa som måste uppmärksammas hör att många familjer i dag saknar ett socialt nätverk, dvs. närstående vuxna som ställer upp till vardags och i krislägen, som ger stöd och hjälp i familjens fostran av barnen och samtidigt delar” upplevelser och glädje. Barnens möjligheter att delta i de vuxnas vardagssysslor har också minskat. Detta tillsammans med ungdomarnas oro för att inte få jobb efter genomgången utbildning skapar hos många en uppfattning att de inte behövs i de vuxnas samhälle. Jag har inledningsvis önskat fästa uppmärksamheten just på dessa tendenser i vårt samhälle eftersom de är så svåra att komma till rätta med genom politiska beslut. Åtgärder för barn kräver dessutom att politiken fungerar tvärs igenom olika sektorer, vilket vi vanligtvis har ganska svårt för i den politiska världen, där var och en blir expert inom sitt område. Vi måste t.o.m. erkänna att vi inför många av de beslut vi fattar om vuxensamhället inte alltid har haft barnens bästa för ögonen, utom på de områden som har direkt samband med barn. Mot denna bakgrund ansåg vi inom det socialdemokratiska partiet att det var nödvändigt att tillsätta en barnoch ungdomsdelegation med uppgift att särskilt bevaka de uppväxandes intressen. Det krävs nämligen en ständig uppmärksamhet för att vid varje tillfälle ”tänka in” barnen i reformpolitiken. En viktig utgångspunkt för att bedöma barns levnadsförhållanden är information om barnkollektivets utveckling i skilda avseenden under en längre tidsperiod. Det finns en mängd undersökningar om barns uppväxtförhållanden, men trots allt finns det inte tillräckligt material för att kunna göra en kvalitativ bedömning av barns levnadsförhållanden under en längre tidsperiod. Vi menar därför att riksdagen bör beställa en utredning om barns levnadsförhållanden och kräva att man förstärker forskningsresurserna på just detta område. Vi hoppas därmed att bättre underlag kan skapas som grund för olika insatser för att förbättra barns och ungdomars uppväxtmiljö. Det starka kommersiella trycket som barn och ungdomar är utsatta för upprör många. Kraftfulla åtgärder behövs för att förhindra att stora delar av fritidsoch kulturverksamheten alltmer utvecklas till konsumtion av färdigförpackade utbud och statusprylar samt till allmän passivitet. För att motverka kommersialismens negativa verkningar måste samhället satsa på att utveckla attraktiva alternativ till det kommersiella utbudet och satsa på de ungas egen aktivitet och deras egen kulturskapande förmåga. Barns och ungdomars egna organisationer är en utomordentlig form att arbeta genom. Alla som har någon kännedom om barns och ungdomars fritid måste uppröras av att regeringen medvetet försämrar ungdomsorganisationernas möjlighet att verka genom att dra ner deras anslag. Vi socialdemokrater vill tvärtemot stärka organisationernas möjligheter, inte minst deras möjligheter att göra insatser bland de grupper barn som är särskilt eftersatta, t.ex. handikappade barn och invandrarbarn. I den socialdemokratiska barnoch ungdomsmotionen finns en förhållandevis stor resurssatsning, som skall vidga olika kulturverksamheter bland barn och ungdom. Denna unika barnkultursatsning tillsammans med förslag om ökade anslag till ungdomsorganisationerna och idrotten ger större möjligheter att skapa goda alternativ till den genomkommersialiserade fritiden. Naturligtvis kan samhället inte bara arbeta med att stimulera fram goda alternativ. Ibland måste man konstatera att vinstbegäret överskrider den gräns som kan accepteras. Samhället har då en skyldighet att direkt skydda barn och ungdomar från sådant som uppenbarligen är negativt för deras utveckling. Avarterna i videoutbudet har diskuterats mycket denna höst och har förhoppningsvis öppnat ögonen på många. En lagstiftning mot videovåldet bör snarast komma till stånd. Vi beklagar att riksdagens borgerliga majoritet avslog våra krav på detta för ett år sedan. Riksdagens positiva ställningstagande tidigare i år till kommunalt veto mot olämpliga ungdomsmiljöer, bl.a. flipperhallar, ser jag som ett gott tecken på att samhället är berett att sanera den marknad som så tydligt motverkar den fostran som t.ex. skolan är ålagd att arbeta för. Herr talman! Barnomsorgens utbyggnad är av utomordentlig betydelse för barns utveckling. Birgitta Dahl har tidigare berört den socialdemokratiska inställningen till den. Jag vill betona att samtidigt som kraven på snabb barnomsorgsutbyggnad ställs måste också kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen uppmärksammas. Socialdemokraterna gör detta genom att föreslå extra, behovsinriktade resurser till barnomsorgen för att skapa större möjligheter att upprätthålla kvaliteten i arbetet, där problemen är stora, och för att stimulera det lokala utvecklingsarbetet. Vi vill också framhålla att diskussionen om barnomsorgens och förskolans innehåll och arbetsformer måste hållas levande. Mycket talar för att man bör skapa en mera strukturerad verksamhet med en socialt fostrande pedagogik, arbete, lek och inlärning. Bl. a. familjestödsutredningen och socialstyrelsen har varit inne på detta. Det är viktigt att barnomsorgens och förskolans pedagogiska verksamhet — inte minst vad gäller barnens begreppsbildning och språkutveckling — uppmärksammas i lokalt och centralt utvecklingsarbete liksom i personalfortbildningen. Fortfarande är övergången från förskolan till lågstadiet ett stort kliv för många barn. Övergången mellan dessa verksamhetsformer måste därför göras mjukare. Detta skulle kunna ske genom att förskolepersonal och lågstadielärare arbetar i arbetslag, vilket i sin tur kräver fortbildning och förändringar i grundutbildningarna. Ett problem som uppges bli allt vanligare är att många barn i förskoleåldern är otrygga och splittrade. I skolan märks detta genom att barnen har svårt med den koncentration som krävs för att arbeta med de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och räkna. Den ökade oron och rastlösheten innebär att allt längre tid måste ägnas åt själva inskolningen under årskurs 1, vilket i sin tur går ut över den tidiga färdighetsträningen. Situationen med många barn som har koncentrationssvårigheter och är splittrade måste ingående analyseras. Vilka faktorer i dagens samhälle skapar barnens otrygghet — i familjen och vuxenrelationerna, i boendet, på fritiden, genom massmediepåverkan, i förskolan, i skolan, osv.? För att motverka att barn utvecklas i otrygghet och oro, krävs insatser på en mängd samhällsområden, samtidigt som föräldrar och andra vuxna tar sitt ansvar för barnens utveckling. För att lösa de direkta problem som har med skolstarten att göra, måste förskola och skola samverka och vara öppna för de förändringar som barns behov och aktuella förhållanden kräver. Övergången mellan förskola och lågstadium ställer krav på förändringar och anpassning till de nya behoven och förhållandet är detsamma i vad gäller övergången mellan grundskola eller gymnasieskola eller arbetsliv. I de socialdemokratiska motioner som skrivits under den allmänna motionstiden har vi uppmärksammat dessa frågor och lagt fram förslag för att göra situationen lättare för ungdomar. När man upplever hur villrådiga ungdomarna ofta är vid de val de står inför då de skall sluta grundskolan, borde det vara självklart att försöka stärka skolans studieoch yrkesorientering. Vi socialdemokrater menar att detta är helt nödvändigt och föreslår därför betydande resursförstärkningar, bl.a. för att ge invandrareleverna ytterligare stöd. För de allra flesta ungdomar innebär genomgången grundskola att man fortsätter i gymnasieskolan. För de ungdomar som har särskilda problem vid övergången borde speciella insatser göras. Vi beklagar att regeringen inte har insett att det behövs mera insatser på detta område. I olika motioner har vi ur flera aspekter tagit upp de här frågorna. För det första: Ett viktigt instrument är hur intagningssystemet tillämpas. Många kommuner använder redan möjligheten att vid intagningen göra en helhetsbedömning med de speciella hänsynstaganden som är motiverade i varje enskilt fall, dvs. man tar in en stor del av ungdomarna genom den s.k. fria kvoten. Enligt vår mening bör intagningsnämnderna i ökad utsträckning använda denna möjlighet för att hjälpa de utsatta ungdomarna till fortsatt utbildning. För det andra: Det behövs ofta särskilda utbildningsprogram och stödprogram för att hjälpa de ungdomar som har särskilda problem av social art eller på grund av handikapp. Detta sker t.ex. mycket förtjänstfullt i Göteborg f. n. Vi önskar att ett liknande utvecklingsarbete skall stimuleras också i andra kommuner genom att staten ger bidrag till detta. För det tredje: Arbetsmarknadssituationen innebär att det är särskilt svårt för unga flickor att få jobb. Denna situation förvärras nu genom åtstramningen på den offentliga sektorn, av att beredskapsarbetena har dragits in och slutligen av att de linjer i gymnasieskolan som flickor traditionellt söker till nu skall hållas tillbaka eller t.o.m. minska i omfattning. Det kan i och för sig vara riktigt att hålla tillbaka de mera allmänt inriktade linjerna i gymnasieskolan till förmån för de yrkesinriktade linjerna. Men detta kräver att man förvissar sig om att det totala antalet platser i gymnasieskolan även vid en sådan omläggning kommer att uppgå till minst 100 20 av antalet 16-åringar. Detta har riksdagen på socialdemokratiskt initiativ tidigare slagit fast. Det kräver också att speciella insatser görs för att stimulera flickor att söka sig till de expanderande yrkesutbildningarna, främst tekniska utbildningar som flickor av tradition inte söker sig till. Det är därför helt nödvändigt att bredda flickornas val av utbildning genom att t.ex. utnyttja de olika perioderna i den praktiska yrkesorienteringen och tiden för temastudier på grundskolans högstadium. Innehållet och arbetsformerna i det nya obligatoriska ämnet teknik måste också utformas så, att flickorna verkligen lär sig handskas med verktyg och enkla maskiner. Därigenom kan de få pröva det teknisk-praktiska området och på så sätt övervinna sina föreställningar och fördomar om sig själva. Dessutom bör intresserade flickor erbjudas kortare kurser under årskurs 9 eller på ferierna efter årskurs 9 som ett slags introduktionskurs till det tekniska området. Flickornas utsatta situation bör naturligtvis också noga uppmärksammas i skolans studieoch yrkesorientering. Gymnasieskolan står nu inför ett reformskede. Vi socialdemokrater beklagar att gymnasieutredningen blivit så fördröjd i sitt arbete. Så mycket mera beklagligt är detta som även den försöksverksamhet som lokala och regionala skolmyndigheter planerat tillsammans med gymnasieutredningen också fördröjts av olika skäl. Vi kan inte acceptera skolministerns och regeringens uttalande i budgetpropositionen om att olika slag av försök i gymnasieskolan skall behandlas med återhållsamhet. Tvärtom anser vi det utomordentligt viktigt att man nu ute i kommunerna får bedriva ett lokalt förnyelsearbete, som kan förbereda de förändringar som förhoppningsvis blir resultatet av gymnasieutredningens arbete. Herr talman! I en tid då många saknar framtidstro, inte minst barn och ungdomar, är satsningar på dem utomordentligt betydelsefulla. Inom socialdemokratin har vi bland våra motionskrav prioriterat insatser för barn och ungdom. Vår uppgift som politiker måste vara att värna barnens intressen — även om mycket i arbetet med barns och ungdomars levnadsförhållanden och uppväxtmiljö är svårt att fånga i politiska beslut. Här krävs också förändringar i attityder och inställning, så att barn och ungdomar blir mer delaktiga i de vuxnas värld och känner sig välkomna. Socialdemokratin kräver nu att regeringen handlar — att barn och ungdomar inte bara möts med välvilliga ord. Flera socialdemokratiska talare har berört barns och ungdomars situation. Vi kräver nu åtgärder, som skapar bättre uppväxtförhållanden och livsvillkor för dagens unga.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén tog upp frågor om hur ungdomar på olika sätt är utsatta i vårt samhälle. Just det har regeringen uppmärksammat. I en tid av ekonomiska svårigheter är det de här grupperna som vi försöker skydda i de flesta hänseenden. Exempelvis lämnas särskilda medel för insatser till kommuner som har alldeles speciella behov för ungdomar. Kommunerna får också extra resurser för att hjälpa de handikappade eleverna till rätta. Lena Hjelm-Wallén talade om ungdomars oro för att de efter skolan inte skall hitta ett arbete. Här finns skolans uppföljningsansvar, som innebär att alla ungdomar mellan 16 och 18 år skall erbjudas utbildning eller arbete. Vi fick i höstas ungdomspropositionen, där regeringen förde fram förslag, som innebär att ungdomar på olika sätt kan få introduktion i arbetslivet och/eller en lärlingsutbildning i ett företag. Lena Hjelm-Wallén tog också upp frågan om behovet av studieoch yrkesorientering för invandrarna. Jag kan glädja henne med att just det har tagits upp av elevvårdskommittén, vars betänkande nu är på remiss. Och visst är invandrarungdomarna särskilt utsatta! Lena Hjelm-Wallén talade också om att barn och ungdomar i dag har allt färre möjligheter att följa de vuxnas vardag. På den punkten har det lagts fram en proposition, som tar upp frågan om föräldrars och elevers medinflytande i skolan. Jag tror att föräldrars allt större möjlighet att medverka i skolan, dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, i någon mån kan kompensera den brist som det innebär att ungdomar och barn i dag inte kan delta i det vardagliga livet på samma sätt som de kunde förr. Det här är blott några av de åtgärder som regeringen har vidtagit för att skydda barnen och ungdomarna i samhället.
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén berör övergången mellan förskolan och lågstadiet och säger att den bör vara mjukare. Jag vill erinra om att det har tillsatts en utredning som skall se över just de frågorna och samarbetet förskola-lågstadium. Sedan säger Lena Hjelm-Wallén att man i förskolan bör ha en mer strukturerad verksamhet. Jag är glad att höra detta, därför att det är ett krav som vi från moderat håll har framfört flera gånger. Sedan säger Lena Hjelm-Wallén att systemet för intagningen av elever till gymnasieskolan bör ses över och att det är lämpligt att ta in fler elever på fri kvot. Jag vill då säga att det är väldigt viktigt att man vid intagning av elever på fri kvot inte utökar systemet så att det kan bli ett godtyckligt förfarande. Det är mycket viktigt när det gäller intagning att rättssäkerhetsaspekten och förstås också rättviseaspekten alltid beaktas.
Herr talman! Det är så, Ylva Annerstedt, att regeringens åtstramning av den offentliga sektorn väldigt hårt går ut över barn och ungdom. Det är litet konstigt att säga att regeringen här satsar på behovsinriktade resurser i skolan. Man gör det på så sätt att regeringen först tar bort 2 20 av statsbidraget till kommunerna för lärarlöner. Av dessa 2 96 ger man tillbaka 0,5 90 för behovsinriktade resurser. Detta är ingen reform. Det är tvärtemot vad ordet reform står för. På samma sätt förhåller det sig när det gäller de handikappade barnen. Vad regeringen har föreslagit är att resursen för personell assistans och tekniska hjälpmedel skall tas bort. Dessa kostnader skall nu betalas av de 0,5 procenten av anslaget till lärarlönerna. Det är ingen reform. Det är att urholka hjälpen till handikappade. När det gäller invandrar-syo hänvisar Ylva Annerstedt till ett betänkande från elevrådskommittén. Må så vara — men vi vill ha handling. Vi föreslår ökade resurser, nu, inte ord i betänkanden. Till Ann-Cathrine Haglund vill jag säga att det förhåller sig på samma sätt när det gäller den fria kvoten. För att klara de utsatta ungdomarna menar vi att fri kvot skall användas. Det ligger en del godtycklighet i det, för det gäller ju att just ge de svaga möjligheter att på det sättet få den utbildning som de i kanske större utsträckning än andra behöver. Men det får man godta för att klara de svaga ungdomarnas situation.
Fru talman! I en situation av ekonomiska svårigheter är det alldeles uppenbart att alla samhällets sektorer får vidkännas en neddragning. Skolan är faktiskt inte det område av samhället som har varit särskilt missgynnat tidigare — tvärtom. Man har fått en mycket stor del av resurserna. Nu måste också skolan avstå från en liten del av ökningen. Det faktum att de skolor, de kommuner, som har de allra största behoven också får extra resurser, är ju ett bevis på att man vill skydda dem som är mest utsatta, som har de största behoven. 25 96 av den här resursen går alltså tillbaka till kommunerna. Även om insatserna till handikappade elever också ingår i den här resursen, så innebär inte det på något sätt att det blir en minskning. Kommunerna själva får bestämma hur de här medlen skall disponeras. Ett led i den borgerliga regeringens arbete är alltså strävan att lägga besluten så nära de människor som berörs av dem som möjligt och att komma bort från den centrala dirigeringen.
Herr talman! Jag tycker visst att man skall använda sig av fri kvot för att hjälpa de svaga eleverna, dem som har det besvärligast. Men jag vill bara säga att man måste vara försiktig när det gäller den fria kvoten så att man inte använder den alltför godtyckligt.
Herr talman! Numera säger borgerliga talare att skolan inte alls är missgynnad i fråga om resurstillförsel. Det lät inte så när vi hade en socialdemokratisk regering och en borgerlig opposition. Nu vill Ylva Annerstedt och tydligen också den borgerliga regeringen skydda de unga genom att minska bidragen till dem. Man tar bort 2 96 av lärarlönebidraget. En fjärdedel av det, alltså 0,5 20, återför man till behovsinriktade resurser. Detta är att skydda de svaga enligt borgerlig modell men inte enligt socialdemokratisk. När jag har lyssnat på flera av talarna från den borgerliga sidan har jag gjort den reflexionen att de låter mycken välvilja flöda över de unga men det saknas i stor utsträckning handling. I stället drabbas de unga hårt av regeringens åtstramning av den offentliga sektorn. Vi menar att inte minst i en tid av politiska och ekonomiska kriser gäller det att prioritera barn och ungdom. Det är därför vi har lagt en bred barnoch ungdomsmotion med förslag om förhållandevis stora insatser för att ge dem bättre uppväxtförhållanden.

Herr talman! Vid den här tidpunkten i debatten växlar temana i anförandena snabbt. Jag skall be att få säga några ord om småföretagarnas speciella problem. Är det kriminellt att vara företagare? Är det inte på tiden att allmänheten börjar upplysas om att företagare är helt vanliga människor och att alla kategorier människor faktiskt är beroende av varandra? Det är inte så länge sedan jag fick de frågorna på en företagarträff, där jag redogjorde för både regeringens och oppositionens näringspolitiska program som jag hade uppfattat dem i de förslag som vid olika tillfällen hade presenterats i riksdagen. En snarlik frågeställning mötte mig också vid ett besök på ett storföretag häromdagen. Där hade man på grund av allmänhetens uppfattning om industrin som arbetsplats problem med rekryteringen av framför allt teknisk personal. För småföretagarna är problemet ett helt annat och bottnar kanske främst i att det finns s.k. företagare som bedriver en icke seriös verksamhet och som skapar ett rykte om företagare som egentligen inte överensstämmer med verkligheten. Just därför är det också viktigt att regeringen fortsättningsvis bekämpar icke seriös verksamhet och vidtar åtgärder mot s.k. grå arbetskraft, mot skatteflykt och skattefusk. Bakom de frågor man möter ligger en uppgivenhet och en fatalism som är beklaglig och måste bekämpas. Varför finns i dag denna uppgivenhet hos framför allt småföretagarna? Gör verkligen regering och riksdag inte någonting för att underlätta för dem att leva vidare? Jag vågar nog påstå att regering och riksdag har gjort en del som just har underlättat för näringslivet, och jag hoppas att det kommer mera. Men naturligtvis kan man undra om det som har gjorts är de rätta insatserna och om de verkligen har underlättat för näringsliv och företagsamhet. Även den regering som i dag har ansvaret tycks lida av alltför mycket byråkratiskt tänkande och långdrar gärna besluten genom mycket utredande. Vad är det då som har gjorts och som skall uppfattas som stimulans för näringslivet? Vi hart.ex. det senaste året fått stimulanser till ett sparande som är avsett att tillföra näringslivet mer kapital. Det är bra, men tyvärr måste vi nog också konstatera att dessa nya pengar inte kommer att underlätta för de små företagen. I stället har småföretagen, som är den kategori företag som arbetar med den största procentuella andelen lånat kapital, drabbats av att det lånade kapitalet har blivit allt dyrare. Dessutom är det i dag ingalunda lättillgängligt för dem. Jag räknar med att regeringen är uppmärksam på problemet och att man snabbt vidtar åtgärder som kan tillrättalägga detta missförhållande. Jag förstår att frågan är hårt knuten till både finansoch valutaproblem, men detta får inte hindra att man skyndsamt vidtar åtgärder som snabbt och effektivt underlättar för dem som annars kommer att förblöda inom en ganska snar framtid. De företagare, unga lantbrukare eller småindustriföretagare som lånat och investerat åtminstone för dem mycket kapital i sin verksamhet har i dag genom det senaste årets räntepolitik fått se sina kalkyler fullständigt omkullkastade. Det kan inte och får inte vara regeringens mening att dessa företag som skulle ha blivit basen för vårt framtida näringsliv på grund av faktorer som ligger helt utanför deras egen möjlighet att påverka skall slås ut. Dessa företag finns i hela landet och inte minst i mitt eget län, Skaraborg, som har just jordbruket och småindustrin som bas för all näringsverksamhet i länet. Vi har nu kommit in i ett konjunkturläge som verkligen kräver stimulans och injektion för satsningar på framtiden. Det är då synnerligen angeläget att även de små företagen vågar satsa på framtiden, men då behövs kapital — kapital till ett rimligt pris. Jag hoppas att de utskott som har småföretagens finansoch utvecklingsproblem bland sina uppgifter kan presentera riksdagen sådana förslag att vi med stor enighet kan få de politiska beslut som krävs för ett näringsliv i utveckling och med framtidstro.

Herr talman! I går kunde man lyssna på ett program i TV 1 i serien Dina pengar och Din makt. Programmet hette Så klarar barnfamiljen krisen. Utgångspunkten var att familjer med exakt samma lön, samma hyra och samma antal barn kunde leva på den mest skilda standard beroende på hur inkomsten var uppdelad mellan makarna. Programmet visade inte minst vilka svåra förhållanden som råder i många barnfamiljer som är hänvisade till att leva på en enda inkomst. Fördelades inkomsten däremot mellan makarna blev skatten lägre, och familjen kunde unna sig litet över livets nödtorft — mer ju jämnare inkomsten var. Skatten blev över 20000 kr. lägre på en familjeinkomst på 120 000 kr. om den var lika fördelad jämfört med att endast en av makarna tjänade in denna inkomst. Det centrala budskapet var: Hur mycket lättare skulle det inte vara för barnfamiljerna om politikerna medgav tudelning av inkomsten. Föräldrarna skulle få större valfrihet. Skattebördan skulle bli rättvisare fördelad. Trycket på att jobba svart för att klara ekonomin skulle minska. TV-programmet utmynnade i en maning till lyssnarna att skriva till sitt parti och kräva att barnfamiljerna borde få göra en tudelning av familjeinkomsten. Nu är detta med tudelning verkligen ingenting nytt för oss moderater. Från vårt håll har vi åtskilliga gånger lagt fram förslag om tudelning, lämpligen begränsad till vissa inkomstnivåer. Vi har också i en motion till årets riksmöte begärt utredning och förslag i syfte att ge familjebeskattningen en mer rättvis utformning än vad den har i dag. Nu kan man, herr talman, ha olika uppfattningar om vilken väg som är den bästa för att nå en bättre tingens ordning när det gäller familjebeskattningen. Men så mycket står helt klart att det i dag inte finns något som helst samband mellan inkomst och skatteförmåga. 120 000 kr. — den inkomst som nämndes i TV-programmet — är onekligen en på papperet ganska hygglig inkomst. Den kan också i många fall medge en hygglig standard, framför allt i en familj utan barn där också andre maken har inkomst. I åter andra fall kan 120 000 kr. innebära en standard under existensminimum — och långt under minimipensionärsnivå — nämligen i familjer som bara har en enda inkomst och fyra eller fler barn. Det är därför i dag inte längre möjligt att motivera den mycket branta progressiviteten i den statliga skatteskalan — från 1 till 44 90 på de första 100 000 kronorna — med bärkraftsprincipen. I så fall måste vi förena progressiviteten med någon form av konsumtionsbeskattning, alltså en beskattning där man också tar hänsyn till hur många som skall leva på familjeinkomsten. Evert Svensson citerade i gårdagens debatt budgetexperten Anna-Lisa Hellsten och menade att hon hade sagt, att barnfamiljerna var 1970-talets förlorare. Det var nu inte ett riktigt korrekt citat. Vad Anna-Lisa Hellsten har sagt är att ”bland barnfamiljerna finns 70-talets förlorare” — och det är en helt annan sak. Främst har nämligen flerbarnsfamiljerna drabbats. Flerbarnsfamiljerna har i mycket liten utsträckning kunnat utnyttja det utan jämförelse största familjepolitiska stödet — den subventionerade kommunala barnomsorgen — trots att de liksom alla andra bidrar till dess finansiering. De har i mindre utsträckning än andra hushåll kunnat skaffa sig två inkomster och på så sätt dubbelt utnyttja de låga skattesatserna i botten. Deras inkomstökningar har i stället drabbats av hårdare marginaleffekter — och i långt bredare inkomstskikt — än alla andra hushåll genom kombinationen marginalskatt, avtrappade bostadsbidrag och i förekommande fall också höjda daghemstaxor. I vissa inkomstlägen är situationen t.o.m. den att enda sättet för en familj med flera barn att öka sin standard är att sänka sin inkomst. Det innebär också, herr talman, att Pomperipossa fortfarande lever och frodas bland flerbarnsfamiljerna. Det är därvidlag en ringa tröst att hennes framfart skulle ha varit ännu mycket mer förödande, om socialdemokrater nas skatteförslag och motstånd mot indexreglering och mot marginalskattetak skulle ha vunnit gehör här i kammaren. Låt mig, herr talman, på en tablå på kammarens bildskärm visa vilka inkomster några flerbarnsfamiljer med en enda inkomst behöver för att komma över existensminimum år 1980 resp. i år. Kommunalskatten har antagits vara 29 kr. förra året och 29:50 kr. i år. Hyran har båda åren antagits ligga på övre hyresgränsen för bostadsbidrag, men det är väl känt att en betydande del av barnfamiljerna har högre hyror än så. Effekterna av indexregleringen och marginalskattesänkningen från i julas är naturligtvis också medtagna. Trots detta visar tablån att dessa flerbarnsfamiljer måste ha ännu högre inkomster i år än förra året. Trebarnsfamiljen behöver 91 000 kr. i inkomst mot 72000 kr. förra året för att kravla sig över existensminimum, fyrbarnsfamiljen 151 000 mot 125 000 kr. förra året, fembarnsfamiljen 200 000 kr. mot 168 000 kr. förra året. Som synes behöver fembarnsfamiljen ha en mer än dubbelt så hög inkomst som trebarnsfamiljen — 200 000 kr. i stället för 91 000 kr. — för att klara sig över existensminimum. Men är då inte existensminimireglerna alldeles för generöst satta? frågar naturligtvis någon. Ja, existensminimireglerna har åtskilliga brister, och vi hari vår motion också krävt en översyn av dem. Men man kan knappast säga att existensminimireglerna skulle vara för generöst satta. Existensminimum för det tillkommande fjärde och femte barnet motsvarar tillsammans två bidragsförskott och hyran för ytterligare ett rum — inte ett enda öre därutöver. Men familjens inkomst måste öka med 109 000 kr. för att man skall klara ens denna låga standard! Existensminimum för föräldrarna då — hur ligger det till med det? Ja, det ligger på 165 20 av basbeloppet. Det kan man jämföra med att existensminimum för ett par gifta folkpensionärer som har minimistandard — alltså bara folkpension och inte ATP — ligger på 245 960 av basbeloppet. Något liv i lyx medger sannerligen inte existensminimireglerna. Hur skall man då komma till rätta med dessa helt ohållbara problem? Två utredningar — bostadsbidragskommittén och familjeekonomiska kommittén — arbetar med frågorna. En rättvisare fördelning av bostadsbidragen är helt ofrånkomlig. Regeringen har också i år liksom förra året lagt fram förslag som innebär rättvisare inkomstprövning. Flerbarnstillägg som inte avtrappas och inte ger marginaleffekter då inkomsten ökar är också en helt ofrånkomlig väg att gå. Regeringen har nu också aviserat att den tänker ta ett första steg på den vägen. Det är också absolut nödvändigt att hålla igen på kommunalskatterna, eftersom höjda sådana kräver ytterligare inkomster för att man skall nå upp till existensminimum. Men det räcker inte med detta, utan marginalskatterna måste också sänkas så att det över huvud taget blir möjligt för de stora familjerna att av egen kraft förbättra sin inkomst. I gårdagens debatt hälsade man i en rad inlägg med stor tillfredsställelse regeringens tillkännagivande om att marginalskatterna på tre år skall sänkas till högst 50 26 för den helt dominerande andelen heltidsarbetande inkomsttagare och att marginalskattetaket skulle justeras ned i motsvarande omfattning. Jag vill, herr talman, också sälla mig till den raden av personer. Det ligger också mycket av moral i att det blir minst lika lönande att tjäna 1000 kr. som att göra ett avdrag på lika mycket. Pomperipossaeffekterna till följd av ökad skatt och barnstugeavgift och minskat bostadsbidrag skulle också försvinna om vi fick marginalskatter på högst 50 26. De mest stötande skillnaderna i skatt på en och samma inkomst skulle också försvinna och rimligare inkomstnivåer krävas för att en barnfamilj skall kunna kravla sig upp till existensminiminivå. Inkomstuppdelningar av ekonomiskt nödtvång — kanske stick i stäv mot makarnas egen önskan — skulle bli mindre nödvändiga, även om de långt ifrån skulle elimineras. Skall vi behålla en s.k. individuell beskattning är bästa lösningen att gå in för successivt lägre och mer proportionella skattesatser i alla inkomstlägen utom de allra högsta. Jag hoppas slutligen, herr talman, att socialdemokraterna, som tyvärr visat en påtaglig benägenhet att sätta sig på flera stolar på en gång när det gäller marginalskatterna, nu skall visa att de menar allvar med sitt tal om sänkta marginalskatter. Sänkta marginalskatter behövs för att öka den offentliga sektorns inkomster, för att uppmuntra arbete och sparande och motverka spekulation, för att öka skattesystemets effektivitet och förbättra skattemoralen genom att bekämpa skattefusk och skatteflykt— för att citera deras egen ekonomiska partimotion. Men också av fördelningspolitiska skäl och för att i mindre utsträckning styra familjerna och deras arbetsfördelning krävs lägre och mer proportionella skatter.

Herr talman! Den ekonomiska situationen i Sverige har helt eller nästan helt dominerat debatten i går och i dag. Det är naturligtvis självklart att den gör det. Tyvärr är det inte så många av talarna som har orkat lyfta blicken och göra en jämförelse med världen i övrigt. Vi måste kanske ändå mitt i all pessimism och domedagsstämning konstatera att vi har förutsättningar och möjligheter att åtgärda vår situation. I många av världens länder svälter, torteras, misshandlas och dödas människor. De saknar möjlighet att tillfredsställa ens de enklaste krav på mat, husrum och kläder men har inte heller några som helst demokratiska rättigheter eller någon personlig frihet. Vi tänker nog inte alltid på och värdesätter de oskattbara förmåner vi ändå på många sätt har i Sverige. Vi tar det alldeles för givet att så skall det vara och så skall det förbli. När klagan och jämmer får alltför stora proportioner för att vi nu är tvungna att sänka vår standard något, kommer man osökt att tänka på att en stor del av de sjukdomar vi människor åsamkar oss i Sverige beror på vällevnad och missbruk av tobak och alkohol. När viktväktarklubbar och hälsohem behövs för att försöka reparera en del av de spår vällevnaden sätter, är det kanske dags att också på allvar försöka ändra kostvanorna till en bättre och billigare kost. Vi har ändå trots vissa svårigheter möjlighet att gemensamt hjälpas åt om vi bara vill ta bort skygglapparna och inse att vi på många sätt levt över våra tillgångar i ganska många år och att vi nu inte kan fortsätta med det. Det ekonomisk-politiska åtgärdsprogram som regeringen nu lagt fram är tillsammans med det ansvarsfulla avtalet som slutits ett första steg mot att återvinna förtroendet för den svenska kronan och därmed stärka vår konkurrenskraft både inom och utom Sverige. Givetvis måste vi fortsätta på den inslagna vägen, och vi måste vara starkt medvetna om att under kanske hela 80-talet satsa på investeringar och utveckling av vår industri på bekostnad av den privata och offentliga konsumtionen. Om marknadsekonomin skall fungera, måste man också ge den förutsättningar för att den skall ha förmåga att göra det. Under fem år har debatten om kollektiva fackligt ägda och styrda löntagarfonder i hög grad försvårat nyinvesteringar och utveckling av svenskt näringsliv. Jag skulle vilja säga att hotet om dessa har legat som en bannbulla över hela företagsamhetens Sverige. Svenska folket har i opinionsundersökningar mellan 1975 och 1980 klart avvisat fackliga kollektivt ägda löntagarfonder. Så mycket som upp till 70 96 vill att om någon form av fonder skall införas för att ge näringslivet riskvilligt kapital skall dessa baseras på individuellt enskilt ägnande. Alltså ett klart nej från svenska folket till den form av fackligt ägda och kollektivt styrda fonder som länge styrt debatten. Detta är viktigt att besinna för LO, TCO och socialdemokratiska partiet i det fortsatta arbetet i utredningen. Herr talman! Från våra ekonomiska bekymmer i stort till mitt hemlän Blekinge, som sannerligen har stora problem att brottas med. Vi har under många år haft en bekymmersam utveckling i länet som nu har den största befolkningsminskningen i landet, procentuellt sett. Endast ett fåtal företag redovisar efterfrågan på arbetskraft. Ökad konkurrens och begynnande konjunkturnedgång minskar orderingången och medför starkt minskat behov av arbetskraft. Industrier med problem finns utspridda över hela länet. Volvo i Olofström har minskat med 800 personer sedan 1975 och har nu 3 733 anställda. Korttidsvecka och fortsatta rationaliseringar är att vänta. Med stigande bensinpriser och kärvare ekonomi är bilbranschen, speciellt personbilstillverkningen, i sjunkande. LM Ericsson, också i Olofström, har 274 anställda. Det är bara halva styrkan mot i mitten av 1970-talet. Framtidsutsikterna är ovissa, eftersom man vid Olofströmsfabriken inte har tillverkning av LM:s nya teknik. För Sölvesborgs varv har i går en ljusning inträtt, och man kan väl där se något mera optimistiskt på sin framtid, som väl är. ABU i Svängsta har 633 anställda och har minskat med 50 personer sedan 1977. Företaget vill nu avskeda ytterligare omkring 200 personer, beroende på en hårdnande konkurrens på fiskespösidan. Här är det lågprisländerna som konkurrerar. LM Ericsson i Ronneby har 359 anställda. Denna fabrik har den nya tekniken, men framtiden är osäker eftersom L M Ericssons totala arbetsstyrka är i sjunkande på grund av en alltmer avancerad teknik som kräver färre människor för att utföra samma arbetsvolym. LM Ericsson i Karlskrona har 1 633 anställda, men elektroniken gör att allt färre personer klarar samma produktion där också. Karlskronavarvet AB har i dag 1450 anställda. En minskning med 200 personer har skett sedan 1977, och i dagarna har Svenska Varv tagit beslut om att ytterligare 500 anställda skall avskedas under loppet av 1981. Ett marint varv som Karlskronavarvet måste ur försvarspolitisk synvinkel vara så stort att det klarar nybyggnad och reparation av marinens fartyg. Detta är också fastlagt i riksdagens beslut våren 1980, där riksdagen säger att regeringen har ett särskilt ansvar för sysselsättningen vid varvet. Varvet i Karlskrona skall, också enligt riksdagens uttalande, inte syssla med civilfartygsproduktion i fortsättningen, och stränga lönsamhetskrav kan alltså inte ställas på varvet, eftersom det är helt beroende av marinens och regeringens beställningar och försvarsanslagets storlek och fördelning. I så fall skall samma lönsamhetskrav ställas på tillverkningen av t.ex. flygplan och stridsvagnar. Om vi skall ha ett marint försvar i Sverige, behövs också beställningar vid Karlskronavarvet av fartyg för marinen. Uddcomb Sweden AB har nu 497 anställda. Det är 300 mindre än i mitten av 1970-talet. Förslag om ytterligare minskning med 200 personer har lagts fram av företagsledningen. Till detta kommer att landsting och kommuner har anställningsstopp, beroende på ett kärvt ekonomiskt läge. År 1975 bodde det 155 336 människor i Blekinge. Nu har vi endast 153 565 — en minskning med 1771 personer i ett litet län. Länet har en servicesektor som ligger betydligt under riksgenomsnittet och är det enda länet i södra Sverige som saknar en egen högskola. Av landets 23 primära centra saknar endast fyra — däribland Karlskrona — egen högskola. I det länsprogram som länsstyrelsen i Blekinge har lagt fram finns ett aktuellt åtgärdsprogram, där det krävs riktade regionalpolitiska insatser för länet, såsom elektrifiering av järnvägslinjen Karlskrona-Kristianstad och upprustning av Karlskrona-Växjö-linjen, utbyggnad av turistoch rekreationsanläggningar, satsning på fiskerinäringen och trädgårdsnäringen m.m. Vi behöver satsningar på gångbara projekt, på lönsamma industrier. Ett ansvarstagande för vårt marina varv, som för trehundra år sedan var anledningen till Karlskronas tillkomst, kommer att kunna hjälpa länet ur ett mycket bekymmersamt läge. I en omfattande undersökning av Olofströms kommuns prekära läge påvisas att Olofström ligger på samma nivå som kommuner i stödområde 6. Med önskvärd tydlighet visar de siffror jag nu har presenterat länets prekära läge och även om vi alltför väl vet att det finns bekymmer på många håll i Sverige är det kanske ändå nu Blekinges tur att komma i åtanke för de satsningar som är möjliga samt ekonomiskt och samhällspolitiskt försvarbara. Invånarna i Blekinge vill med all kraft medverka till och arbeta för att få ett län som åter kan se framtiden an med tillförsikt, men utan hjälp från regering och riksdag kan länet inte på egen hand klara sina onekligen mycket svåra problem. Jag är förvissad om att denna vår gemensamma vädjan från länet inte skall förklinga ohörd när regionala och näringspolitiska satsningar övervägs från statens sida. Med det, herr talman, vill jag än en gång betona det jag inledningsvis uppehöll mig vid. Låt oss ta vara på alla de möjligheter vi har. Låt oss titta ut över våra gränser och se att vi har ganska mycket att ta vara på — vi har en bra situation jämfört med vad många andra länder har — och utan allt för mycket gnäll frivilligt underkasta oss ganska tuffa tag under åren framöver för att på sikt få svenskt näringsliv konkurrenskraftigt och därmed få ordning på den svenska ekonomin.

Herr talman! Tidigare har man med fog kunnat säga om kommunernas ekonomi och om kommunalskatten liksom man säger om vädret — alla talar om det, men ingen gör något åt det. Långsamt, långsamt men klart och otvetydigt har man under de senaste åren kunnat spåra en alltmer ökad insikt om att den kommunala expansionen måste bromsas och bromsas kraftigt, och det kan vara skäl att något belysa vad som hittills gjorts från statsmakternas sida i kontakten med de båda kommunförbunden. Mot bakgrunden av den alltför snabba kommunala volymökningen träffades i juni 1978 en överenskommelse mellan regeringen och de båda kommunförbunden om att riktpunkten för den kommunala konsumtionens volymökning borde vara 3 6 för vartdera av åren 1979 och 1980. Det målet lyckades man inte uppnå, utan volymökningen beräknas till minst 4,5 90 för vartdera året. Att skattehöjningarna likväl kunde begränsas till ca 40 öre per år berodde, förutom på ett ökat skatteunderlag, på att kommunerna under 1980 kunde leva på ett överskott på inte mindre 2 miljarder som uppstod 1978. Det året höjdes kommunalskatterna med ca 1:85, vilket alltså visade sig vara alldeles för mycket. Mot bakgrunden av dagens ekonomiska situation har möjligheterna för en kommunal expansion väsentligt förändrats. Med en beräknad bruttonationalproduktökning för innevarande år på mindre än 1 90 finns det knappast något utrymme alls för någon kommunal volymökning, i varje fall under inga förhållanden överstigande 196. Detta kommer att medföra betydande svårigheter för alla dem som i landsting och kommuner har ansvar för ekonomin, förutsatt att man inte gör det lätt för sig och helt sonika höjer skatten 1982 med motsvarigheterna till den nedskärning på 2,8 miljarder som regeringen föreslår. Det kan finnas anledning att titta litet närmare på de åtgärder rörande den kommunala ekonomin som regeringen aviserar. Höjning av grundavdrag vid kommunal inkomstbeskattning, reducering av skatteunderlaget från juridiska personer samt slopande av en del statsbidrag kommer för 1982 att medföra en inkomstminskning för primärkommunerna på ca 1700 miljoner och för landstingen på ca 1100 miljoner. Det kan tilläggas att staten samtidigt avsatt en s.k. särskild resurs på 100 milj.kr. att fördela till ekonomiskt svaga kommuner och landsting i samband med fördelning av det extra skatteutjämningsbidraget för år 1982. Det framgår inte om fördelningen av denna nya resurs skall ske efter samma kriterier som när det gäller det gängse skatteutjämningsbidraget eller om utgångspunkten, vilket är det troligaste, skall vara effekterna på kommuner och landsting av 2,8-miljardersnedskärningen. Kommunförbunden har snabbt räknat ut att denna ganska omfattande inkomstminskning skulle motsvara en utdebitering av 47 öre för landstingen och 62 öre för primärkommunerna, alltså tillsammans något över en krona. Självfallet är det helt oacceptabelt, om man som kompensation för inkomstbortfallet höjer skatten. Då är ju hela meningen med reformen förfelad. Inkomstminskningen måste kompenseras med besparingar och inte med skattehöjningar. Möjligen kan man tänka sig vissa taxehöjningar, som brukar leda till en minskad efterfrågan, varjämte det ter sig rättvisare att den som efterfrågar kommunal service också betalar för den. Kommunernas möjligheter att hålla oförändrad skatt kommer också i stor utsträckning att vara betingade av utvecklingen när det gäller löner och priser. Det just träffade löneavtalet ger vissa förhoppningar om att det skall gå att dämpa prisökningarna. Kommunförbundet räknar med, att om prisoch löneökningarna 1982 hade begränsats till 7 96, skulle primärkommunernas inkomster och utgifter kunna balanseras 1982. Går det då att göra besparingar? Ja, uppenbarligen går det, åtminstone om man skall tro tidningen Kommunalarbetaren. Tidningen redovisar att primärkommunerna för 1980 kommer att få ett överskott på 1 500 milj.kr. och landstingen 1 000 miljoner. Att man också skriver att det är Bohman som har talat maktspråk och skrämt kommunerna till att vara sparsamma tycker jag närmast man skall ta som en komplimang. Kommunals ordförande säger i det sammanhanget att det har förekommit åtskilliga exempel på panikslagna och onödiga besparingar, som gått ut över Kommunals medlemmar. Rimligtvis kommer det inte att gå ut över dem i egenskap av skattebetalare om kommunerna sparar. Det viktigaste med de här besparingarna är, om beräkningarna är riktiga, att kommuner och landsting för det kritiska året 1982 har en ingångspost på 2 500 miljoner, som tillsammans med regeringens ”särskilda resurs” på 100 miljoner nästan motsvarar hela inkomstbortfallet i regeringens sparpaket om 2 800 milj.kr. Bara av den anledningen borde det alltså inte behöva vara tal om en kommunalskattehöjning för 1982. Det kan också vara värt att notera att det tidigare beslutet om fullföljandet av tredje steget i skatteutjämningsreformen skall fullföljas. Därmed får Det finns emellertid ytterligare en sida av saken som måste och bör belysas. Trots löfte om motsatsen fortsätter regering och riksdag att lägga nya bördor på kommuner och landsting i form av i och för sig vällovliga reformer, vid vilkas finansiering man dock inte tar tillräcklig hänsyn till den pressade kommunala ekonomin.

Självfallet är detta helt otänkbart, och en del av reformerna blir inte heller genomförda förrän 1983. Det gäller exempelvis kollektivtrafiken, gymnasieskolan och grundskolan. När det gäller den samlade skoldagen beslutar varje kommun själv när den skall genomföras, och där finns alltså möjligheter till vissa besparingar. Samma sak gäller den del av socialtjänstlagen som berör utbyggnadstakten av barnomsorg och äldrevård. För att fullständiga bilden skall man också ha klart för sig att vissa reformer kommer att medföra icke oväsentliga inkomstförstärkningar för kommunerna. Jag tänker då på de väntade, mycket kraftiga höjningarna av taxeringsvärdena, som i beskattningshänseende inte kommer att kompenseras av sänkta procentsatser och högre skiktgränser vid den kommunala taxeringen. Den skärpta realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av fastighet medför också ökade kommunalskatteintäkter. Begränsningarna i rätten till reseavdrag kommer också på sikt att ge ökade kommunalskatteintäkter. I dagens läge vet man inte hur mycket dessa reformer kommer att öka intäkterna för kommuner och landsting. Under alla förhållanden måste det vara ett absolut krav att inte ytterligare kostnadskrävande reformer läggs på kommunerna. Man måste också diskutera en senareläggning av genomförandet av de beslut som redan fattats i riksdagen och som jag just redogjort för. Glädjande nog tycks den viljan också finnas hos berörda parter. I primärkommuner och landsting bör man också undersöka om inte en del beslut kan omprövas utan alltför stor negativ verkan på nödvändig service. Det är ju ingen självklarhet att vi måste bygga ut den kommunala servicen var eviga år. Från socialdemokratisk sida talas det ofta om social nedrustning när vi från moderat håll vill dämpa expansionen. I så fall skulle vi närmast ha levt i social misär för tio år sedan, då det uppskattningsvis fanns mellan 300 000 och 400 000 färre anställda inom den kommunala sektorn. Enligt min uppfattning medför det för många människor en social nedrustning, om man höjer kommunalskatten. Om skatten höjs med säg 1 kr., medför det en utgiftsökning på 1 000 kr. för den familj som tjänar 100 000 kr. Den familjen måste, förutsatt att den inte är lycklig nog att kunna spara 19000 kr., då inskränka på något annat. Det kan vara matstandarden som måste dämpas, klädkontot som måste minskas eller något annat som kanske för många uppfattas som en social nedrustning. Det är heller ingalunda så att en kommunalskattehöjning, trots att kommunalskatten i motsats till statsskatten är proportionell, slår proportionellt lika för alla. Vi kan ta som ett exempel en kommun som höjer skatten med2 kr. — Malmö kommun har just höjt med 2,40, så exemplet är ingalunda orealistiskt. För att kunna behålla en oförändrad köpkraft vid en sådan skattehöjning behöver en inkomsttagare med 60000 i årsinkomst en lönehöjning på 5926. Den som tjänar 90000 behöver en tioprocentig lönehöjning, och höginkomsttagaren med 150 000 i årsinkomst måste ha ett lönelyft på minst 15 96 för att kompensera sig. För en mycket stor majoritet inkomsttagare är kommunalskatten den i särklass mest betungande. Därnäst kommer momsen, och först på tredje plats följer statsskatten. Mot bakgrund härav är det inte så egendomligt att kommunalskatten nu är föremål för stor uppmärksamhet. Avslutningsvis är det positivt att kunna konstatera att det politiska klimatet under intryck av det kärva ekonomiska läget i ett par frågor synes väsentligt ha förbättrats. Detta gäller både i fråga om avtalsuppgörelsen och i de förhandlingar som har förts mellan regeringen å ena sidan och de båda kommunförbunden å andra sidan. Förhoppningsvis var detta, herr talman, inte en engångsföreteelse.

Herr talman! Energifrågorna har lyst med sin frånvaro i denna allmänpolitiska debatt — f. ö. inte bara i den utan i den allmänna politiska debatten i Sverige i dess helhet. Efter folkomröstningen för snart ett år sedan har det verkat som om de flesta helst har velat glömma hur frågorna står och vilka olika alternativ det finns att välja mellan när det gäller Sveriges framtida energipolitik. Och det är kanske inte så konstigt. När 1970-talets svenska politiska historia skall skrivas en gång i framtiden, kommer säkert en av slutsatserna i bedömningen att bli att energidebatten fördes med mycken falskhet och osanna argument. Samarbetet mellan industriintressen och olika politiska grupperingar kommer att avslöjas, de felaktiga prognoserna och spelet för att göra dem trovärdiga kommer att framstå i all sin lögnaktighet. Därför vill de som agerade med dessa falska argument, nu när vi har allt så nära inpå oss, helst inte bli påminda om vad de nyss har sagt. Därför är det tyst i energifrågan. Kärnkraften byggs ut till en otrolig och helt onödig nivå, oljeberoendet består, kol är på väg att införas i stor skala, och utveckling och forskning när det gäller alternativa, inhemska och förnyelsebara energikällor hålls på sparlåga. Kort sagt: vi är på väg in i den energiframtid som kärnkraftsvännerna hela tiden eftersträvat och arbetat så hårt för. Men verkligheten visar deras falska argumentation och avslöjar deras felaktiga prognoser och tillrättalagda utredningar. För hur ser energiförbrukningen i Sverige ut i dag? Hur överensstämmer verkligheten med 1975 års energipolitiska antaganden? Hur mycket återstår av energikommissionens beräkningar? Vad av sanning har lämnats kvar i den ökända konsekvensutredningens material? Hur ser de nya prognoser ut som vi nu har fått i långtidsutredningen, från statens industriverk, från energisparkommittén och från flera andra håll? Om det är något som alla dessa källor överensstämmer med, så är det de beräkningar som redovisades och fördes fram av linje 3 och Folkkampanjen mot kärnkraft före folkomröstningen. De ligger däremot långt under vad som påstods i de tidigare nämnda publikationerna och utredningarna, som användes av linje 1 och 2 i deras propaganda där de påstod att det skulle bli energibrist, industrinedläggningar, kris och elände, om Sverige inte fick starta ytterligare sex reaktorer utöver de tidigare sex som redan fanns i drift. Vi har fått kris, nedläggning av industrier, arbetslöshet, standardsänkningar och sjunkande reallöner — det är sant. Men det är inte orsakat av energibrist! Det är orsakat av den allmänna ekonomiska krisen i de kapitalistiska ekonomierna, där just slöseriet med alla resurser, även energiresurser, till slut leder fram till den kollaps som vi just nu upplever. Mot bakgrund av den faktiska utvecklingen, fram till nu och så långt som vi vågar lita på prognoserna, är det i högsta grad motiverat att ställa några frågor till de politiska partier som med sina falska argument, medvetna förvrängningar och osanna påståenden missledde folkopinionen inför folkomröstningen. Jag lämnar då moderata samlingspartiet åt sidan. Moderaterna var visserligen med i den allmänna förbrödringen med socialdemokrater och folkpartister i sin kamp för kärnkraft i Sverige, men till skillnad från dessa partier stack de inte under stol med sina verkliga avsikter. Det hade i och för sig varit omotiverat och omöjligt. Representerar man den yttersta högern, som moderaterna här i Sverige gör, är det också självklart på vilken sida man hamnar i en konflikt mellan storkapitalets intressen och folkflertalets intressen. Det är vad det ytterst handlar om i energifrågan såväl som i alla andra stora samhällsfrågor, och där intar högern sin givna plats. Men med linje 2-partierna, socialdemokraterna och folkpartiet, ställer sig det hela annorlunda. Ni representerar dessa partier och har ställt er bakom deras politik i energifrågan. Ni delar också ansvaret för den falskhet som de har visat upp i den frågan. Socialdemokrater och folkpartister — vilken kombination! — ville bygga ut kärnkraften i Sverige. Hela deras politik under 1970-talet var inriktad på en sådan utveckling. De var också helt överens sinsemellan. Den folkpartistiska minoritetsregeringens energiproposition var godkänd och välsignad av socialdemokraterna, vägen låg öppen för 12 reaktorer och fortsatt samarbete. Då kom den lilla olycksaliga incidenten i Harrisburg emellan! Den beskrevs och avfärdades ju så på många håll. Samtidigt hade kärnkraftsmotståndet växt sig starkt i Sverige. Folkkampanjens namninsamling mot kärnkraft gick fram med stormsteg, hundratusentals skrev på, och man kunde notera ett ökande motstånd också inom socialdemokratin. Då blev det taktiskt-politiskt lämpligt att på några timmar förvandla sig till ett avvecklingsparti från att tidigare ha varit ett utbyggnadsparti. Men det var bara till namnet. Och här börjar de verkligt falska turerna, som sedan skulle pågå under hela folkomröstningskampanjen och som det nu börjar bli dags att kräva redovisning för. Folkpartiet hade inget val, och inte heller någon vilja, att inta en annan attityd, och så var linje 2-alliansen etablerad. Man lyckades — med stort besvär — undvika att hamna ihop med moderaterna, fastän skillnaderna i sak var helt försumbara. Man lyckades få utbyggnad till avveckling och lurade därmed många motståndare till kärnkraft att stödja linje 2. Och man lyckades, som jag tidigare sagt, att med osanna beräkningar och påståenden få det att framstå som en katastrof för sysselsättning och välfärd, om man inte fick bygga och starta sina tolv aggregat. Var står linje 2-partierna i dag? Vad har ni gjort för att uppfylla era löften på linje 2:s valsedel? Vilka initiativ har ni tagit för att utveckla alternativa energikällor, begränsa kolanvändningen och minska oljeberoendet? Sanningen att säga: ingenting. Och det var väl inte heller meningen. Ni ville bygga ut kärnkraften, och det har ni lyckats med. Men den avveckling som ni utlovade ser det mörkt ut för. Vi har nu snart tio kärnkraftsreaktorer i gång. De producerar ett stort elöverskott som inte går att placera i industrin och inte heller i samfärdselsektorn, eftersom förbrukningen där ligger stilla eller t.o.m. minskar. Den enda återstående möjligheten är att göra sig av med elöverskottet i uppvärmningssektorn. Därför pågår nu de intensiva kampanjerna för elvärme. Man propagerar inte bara för elpatroner och elpannor, utan man försöker också bryta upp det beslut om förbud mot direktverkande elvärme som redan fattats. Det har också gett resultat, för det enda område där elförbrukningen ökar är just övrigsektorn, dvs. uppvärmningssektorn. Vi går alltså snabbt mot ett starkt ökande elberoende, och frågan blir då: Hur skall all denna el produceras efter 20-25 år, då ju kärnkraftsreaktorerna skall tas ur bruk enligt vad linje 2 har utlovat? Blir det kolkraft, kanske? Ni socialdemokrater och folkpartister hotade ju med ett Kolsverige, om inte kärnkraften fick byggas ut. Hur går det nu? Skall nya reaktorer byggas för att ersätta de förbrukade efter år 2010? Hur blir det då med avvecklingen? Blir det kanske bridreaktorer, som ni uttryckligen har sagt inte skall få byggas i Sverige? Det är många frågor att besvara, men man måste ta ställning till hur det stora elbehov som vi nu skapar här i landet skall kunna tillgodoses — elkraften måste ju produceras på något sätt, när kärnkraften skall avvecklas som ni har lovat. Det finns ytterligare några viktiga frågor. För Storstockholms del diskuteras nu värmeförsörjningen. En stark falang, där såvitt jag vet många socialdemokrater och folkpartister ingår tillsammans med moderaterna — treenigheten är samlad igen — vill satsa på hetvatten från Forsmark. Det berör också min hemkommun, Uppsala. Socialdemokraterna på Uppsalabänken har motionerat om denna utbyggnad och krävt att den skall komma till stånd. Här finns fortfarande oärligheten kvar. De fyra socialdemokraterna från Uppsala redovisar på intet sätt hur värmeförsörjningen skall ordnas när Forsmark 3, som är den aktuella reaktorn, tas ur drift. De hänvisar till forskning som skall ha löst problemet inom 20 år. Men det finns ingen forskning som kan lösa problemet med uppvärmning av ett så stort system på denna korta tid. Alternativen är desamma som tidigare: kolkraft eller mera kärnkraft. Det bör man ärligt tala om. Hetvattentunneln binder oundgängligen upp oss till fortsatt beroende av kärnkraft, om vi inte vill satsa på kol. Och det ville ju inte linje 2, eller hur? Man talar också diffust om varmvatten från Forsmark. Sanningen är ju att det inte är fråga om vare sig varmvatten eller ännu mindre om spillvärme, vilket också länge har använts för att maskera vad det är fråga om. Spillvärmen från reaktorerna kommer som förut att gå ut i havet till ingen nytta, för kylvattnet som det där handlar om har alldeles för låg temperatur för att transporteras den långa vägen till Stockholm. Den värme det är fråga om är ånga, som skall avtappas direkt från reaktorn. Det minskar elproduktionen kraftigt. Men Vattenfall, som förut varit motståndare till ett sådant förfarande, har nu gått med på det. Som jag förut framhållit är elproduktionen från såväl Forsmark 3 som övriga nya reaktorer helt onödig, och därför kan man göra på det här sättet. Frågan kvarstår: Med vad skall vattnet för Stockholms och Uppsalas uppvärmning hettas upp, när de första reaktorerna i Forsmark tas ur drift och hetvattentunneln är byggd? Det bör de som agiterar för hetvattentunneln från Forsmark tala om, och det gäller särskilt Nils Hjorth och övriga socialdemokrater i Uppsala län. En annan fråga är svensk uranbrytning. Från linje 2:s sida framhölls upprepade gånger under debatten inför folkomröstningen att någon sådan inte var aktuell till den begränsade användning av kärnkraft som skulle gälla i Sverige. Nu pågår prospektering efter uran på flera platser, framför allt i mellersta Norrland. För vilket ändamål? Vi vet att situationen på den internationella uranmarknaden har förbättrats. Det är nu lättare att köpa uran, och priserna har sjunkit. Vi kan alltså i Sverige köpa vad vi behöver så länge vi skall ha kärnkraft. Varför då denna satsning på prospektering och även brytning som i fallet Pleutajokk? Också här anar man ett helt annat mål och ett annat perspektiv än vad linje 2 gick ut med i folkomröstningen. Vad anser då socialdemokrater och folkpartister om svensk uranbrytning? Skall vi ha en sådan, fast ni påstod att det inte var aktuellt? I så fall, om ni har lämnat er tidigare position, den som ni hade före folkomröstningen, vad skall Sverige göra med det uran som kan komma att produceras här? Det är dags att infria de löften om avveckling av kärnkraft och utveckling av inhemska energikällor som linje 2 gav inför folkomröstningen. Och ni kan vara övertygade om en sak. Svenska folket har inte glömt, även om ni kanske hoppas och tror att så är fallet. Debatten om den framtida energiförsörj ningen kommer att fortsätta, och då kommer det att krävas att man visar var man står — tillsammans med storkapitalet och högerkrafterna, för ökade profiter, fortsatt resursslöseri och naturförstöring, eller tillsammans med folkflertalet och vänsterkrafterna för ett bättre samhälle och bevarande av natur och miljö.

Herr talman! Svenska folket börjar i dag bli klart medvetet om den både tillfälliga och strukturella kris i vilken landet befinner sig. Det är därför inte helt förvånande att det i många kretsar — även inom regeringspartierna — råder en viss otålighet och att man tycker att det tar för lång tid att vidta motåtgärder. Jag tror också att det finns en allmän vilja hos folket att underkasta sig ganska stora offer för att på sikt komma till rätta med landets problem. Sedan är det kanske inte så underligt att denna beredskap är något lägre när det gäller uppoffringar som direkt och hårt berör var och en personligen. Men jag tror att man måste ha förståelse för att den kris vi nu genomgår inte är att jämföra med tidigare större eller mindre lågkonjunkturer. I själva verket rör det sig om en näst intill revolutionär omläggning av politiken. Vi har hittills under efterkrigsåren fram till 1974 haft en så gott som obruten, stark stegring av produktion och produktivitet och därigenom kunnat dels höja den rent materiella standarden för medborgarna, dels tillåta oss ett betydande antal sociala och andra kostnadkrävande reformer. För dagen befinner vi oss emellertid i en situation där allmän omprövning måste ske och prioriteringarna göras mycket samvetsgrant. Men på sikt vill jag helt instämma i vad ordföranden i SKF:s verkstadsklubb i Göteborg, socialdemokraten Göran Johansson, så klokt sagt, nämligen att uppoffringarna måste göras nu för att vi längre fram skall kunna återknyta till den svenska välfärdsutvecklingen. Det får sålunda på sikt inte vara fråga om ett neddragande av välfärdsambitionerna. Målsättningarna måste göras klara, och vi måste befria oss från nu ofta föreliggande missbruk och brist på lust att själva göra en insats och ta ansvar för situationen. Samtidigt kan man naturligtvis komma fram till att en del omprioriteringar bör göras. Det är oundgängligt att denna process måste ta en viss tid, både med hänsyn till problemens storlek och det svenska samhällets sätt att fungera. I en diktatur kan man med kort varsel vidta radikala åtgärder utan att alltför mycket snegla på riskerna för misstag. I vårt land har emellertid normalt alltid politiska åtgärder föregåtts av ett relativt långsamt fungerande utredningsväsen. Låt mig som exempel bara ta skattepolitiken, där den ena utredningen avlöser den andra utan att man egentligen kommit någon vart. Tvärtom har situationen förvärrats. Nu plötsligt har t.o.m. ekonomer inom Metallindustriarbetareförbundet konstaterat att det snart måste sluta med en katastrof, om ingenting görs. Sedan man från den borgerliga sidan i åratal hävdat att de höga och stigande marginalskatterna var ett gissel inte bara för den enskilde utan även för samhället och endast bemötts med hånfulla tillmälen från socialdemokratiskt håll, har nu plötsligt på några månader tongångarna helt ändrats. Den socialdemokratiska finanspolitikens överstepräst, Gunnar Sträng, har förklarat att marginalskatterna måste sänkas till 50 96, och i den socialdemokratiska partimotionen om den allmänna ekonomiska politiken framförs samma krav. I samband med diskussionen om marginalskatterna har man sagt att en förutsättning för en sänkning av dessa skulle vara att man samtidigt kraftigt beskär möjligheterna att göra avdrag. Dessa avdrag har under senare år stigit orimligt mycket och blir särskilt värdefulla, sägs det, just för höginkomsttagare. Ja, tacka för det! Avdragens storlek beror ju i första hand på marginalskatternas höjd. Antag att en person med femtioprocentig marginalskatt lyckas låna 100 000 kr. för inköp av bostad, lyxbåt eller dylikt till 15 96 ränta, dvs. till en kostnad av 15 000 kr. per år. Skatteavdragets värde blir då 7 500 kr. Om hans marginalskatt sedan stiger till 80 70 innebär detta att hans skatteavdrag ökar till 12000 kr. Man kan sålunda säga att avdragets värde är en omvänd spegelbild av det progressiva skattesystemet. Hade vi proportionell beskattning, skulle ett visst skatteavdrags värde vara lika för alla. Det här exemplet visar också ett annat väsentligt förhållande. Om en person har hög marginalskatt kostar i realiteten t.ex. lyxbåten förhållandevis mindre, men sänks marginalskatten, i det fall jag nu har nämnt, från 80 till 50 90, betyder detta att hans egna kostnader samtidigt ökar med skillnaden mellan 7 500 och 3 000 kr., dvs. med 4 500 kr. Det är klart att en sådan marginalskattesänkning och kostnadsökning för denna person kommer att göra inköpet mindre attraktivt och eventuellt få honom att avstå. Därmed vinner man således två fördelar — både efterfrågan och avdragen minskar. Tillnyktringen inom socialdemokratin när det gäller marginalskatterna är glädjande, men jag tror inte man får dra för stora växlar på det. Det är naturligt för socialdemokraterna och möjligen för vissa kretsar inom centerpartiet och folkpartiet att i dag tala om en politik över blockgränserna för att gemensamt övervinna landets svårigheter. I och för sig har naturligtvis vi moderater ingenting emot en sådan utveckling. Den enda invändningen är att dessa tankegångar f. n. saknar all realism. En första förutsättning för en gemensam politik är att de deltagande partiernas färdriktningar, även om de inte är identiska, i varje fall pekar åt samma håll. Så är inte fallet i dag. Socialdemokraterna envisas med att driva frågan om löntagarfonder minst lika hårt som man gjorde under tidigare år och att kräva en politik i den riktningen såsom en förutsättning för sin medverkan. Men vi vet också att kollektiva fackföreningsfonder eller, som det något förskönat ibland kallas, löntagarfonder, i realiteten leder till en socialisering av svenskt näringsliv på kortare eller längre sikt. Detta underströks också av LO:s representant vid en presskonferens nyligen, då det senaste socialdemokratiska fackföreningsfondförslaget lades fram. Men det finns även ett annat, minst lika viktigt, hinder för ett närmare samarbete av mer omfattande slag. Så länge Olof Palme och hans närmaste medarbetare leder det socialdemokratiska partiet i en anda av total konfrontation med den borgerliga majoriteten, där man skjuter på allt som rör sig, är det svårt att tänka sig ett i och för sig älskvärt samarbete. Men vi får väl se om det går att förhandla om marginalskatterna, som det har antytts. Den propaganda som f.n. drivs från socialdemokratiska tidningar och talarstolar kan jag inte betrakta som annat än ett sabotage mot alla försök att gemensamt angripa våra problem. Jag tror att man vågar säga att de borgerliga partierna under sin oppositionstid kände större ansvar, även om givetvis övertramp då och då förekom. Jag vill också passa på tillfället, även om debatten härom på sistone varit ganska livlig, att påpeka att denna kritik mot s.k. blockpolitik för många demokratier i Europa måste te sig ganska märklig. I parlamentarismens moderland, Storbritannien, är det en självklarhet att det politiska livet huvudsakligen utspelas i en kamp mellan två stora partier och i en maktväxling mellan dem. Detsamma gäller väsentligen också Västtyskland. För Sveriges del skulle en blockpolitik i realiteten endast kunna innebära att det stora socialdemokratiska partiet skulle leda politiken och att ett annat parti i stort sett skulle komma att fungera som en satellit. Detta kan naturligtvis till en tid medge en enhetligare och därför formellt kraftfullare politik, men det är väl ändå politikens innehåll och inriktning som är det väsentliga. Det är klart att en koalitionsregering alltid går igenom betydande svårigheter i ett allvarligt politiskt läge. Varje parti har ideologiskt, eller kanske ibland bara traditionellt, sina uppfattningar om hur olika frågor skall lösas, och en viss dragning åt olika håll är oundviklig. Jag har nyligen vistats några veckor i Israel och där haft tillfälle att konstatera vilka avigsidor eller svårigheter en koalitionsregering med ett antal små partier kan erbjuda. Varje parti måste få sitt köttben för att kunna övertyga de egna väljarna om sina insatser, och risken blir stor att man inte kan genomföra en någorlunda enhetlig politik. I det senaste förslaget om fackföreningsfonder föreslås att 196 av löneutbetalningarna formellt skall föras till ATP-systemet för att man därigenom, som det heter, skall säkra pensionerna. Detta är enligt min uppfattning endast ett lurendrejeri med syfte att dölja de verkliga avsikterna. Jag själv är bestämd anhängare av ATP-systemet och deltog i slutet av 1950-talet — på den tiden som socialdemokratisk riksdagsman — i kampanjen för denna reform. Men när man i dag låter förstå att hela ATP-systemet riskerar att bryta samman, eftersom fonderna nu börjar tömmas om ingenting inträffar och kan vara slut om 20-25 år, så är man nog inne på en felaktig tankegång. Uppbyggandet av en AP-fond var från början egentligen inte aktuellt, eftersom systemet skulle bygga på att pensionerna skulle utbetalas genom bidrag av den i varje ögonblick verksamma befolkningen. Att man ändå bestämde sig för att tillskapa en fond berodde på att man var rädd för att sparandet skulle minska vid ATP-reformens genomförande och på att man ansåg att det kunde vara värdefullt med en buffert i form av en fond för att konjunktursvackor och ojämnheter i befolkningsutvecklingen skulle kunna överbryggas. Den centrala förutsättningen för att ATP-systemet skall fungera och kunna ge pensionärerna en försäkring på ålderdomen, som står i överens stämmelse med utfästelserna, är därför att produktionsresultatet tillåter . nödvändiga uttag av den aktiva befolkningen. F. n. är vår befolkningsmässiga utveckling ganska oroande. Vi har omkring 1 miljon pensionärer på en total arbetskraft av omkring 4 miljoner människor. Nationalekonomer har räknat ut att man, med försiktiga antaganden om produktionsoch befolkningsutvecklingen, i början av nästa århundrade kan komma fram till krav på ett uttag av 25 90 av de aktiva bruttoinkomsterna för att ATP-förpliktelserna skall kunna klaras. En tillfredsställande produktionsutveckling i landet är därför den enda garanten för att ATP-systemet i framtiden skall kunna fungera. De som i dag driver kravet på nolltillväxt och har andra idéer som försvårar en god produktionsutveckling riskerar att en vacker dag bli tagna på ordet och att deras idéer kanske förverkligas när de själva kommer i pensionsåldern. Då kommer det säkerligen inte att finnas praktiska politiska möjligheter att av de aktiva människorna pressa ut så stora ATP-avgifter att dessa räcker till deras pensioner. Åtgärderna för att ånyo skapa framtidstro och effektivitet i det svenska samhället måste omfatta åtskilliga områden. Både trygghetslagarna och MBL hade vid sin tillkomst flera goda syften. Avigsidorna har efter hand visat sig påtagliga, och ofta har dessutom tillämpningen av olika skäl gått betydligt längre än vad lagstiftarna avsåg. Kanske den koalitionsregering som tillträdde 1976 får ta på sig ett visst ansvar för att tillämpningen av MBL på det statliga området från början gick utöver det avsedda och önskvärda. Det är väl numera självklart att en företagare inte godtyckligt skall avskeda en anställd, lika väl som han i olika avseenden bör rådgöra med personalen om åtskilliga planerade produktionsförändringar. Det betänkliga är emellertid att trygghetslagarna i realiteten inte alltid skyddar dem som man i första hand tänkt på, nämligen den äldre arbetskraften. Emellertid skapas också stora svårigheter för andra folkgrupper, som ungdomar och gifta kvinnor, när det gäller att få arbete, och helt allmänt medför de en tröghet i arbetsmarknadssystemet. Det är också klart att MBL-förhandlingar ibland fått en sådan omfattning att effektiviteten, särskilt i offentlig verksamhet, blivit allvarligt lidande och att nitiska ombudsmän många gånger synts vilja göra karriär genom krav som allvarligt hämmar produktiviteten. Vi vet att regeringen avser att ta upp några mer uppenbara brister i första hand i trygghetslagarna, men jag tror att det vore önskvärt att betydligt fler frågor togs upp. I dagens läge måste vi i en helt annan utsträckning se på det som är ekonomiskt effektivt i allas vårt långsiktiga intresse. Jag har t.ex. själv i flera år motionerat om en översyn av entreprenadbestämmelserna i MBL, som kan både hota rättssäkerheten och skada den ekonomiska effektiviteten. Visserligen kommer den nya arbetsrättskommittén enligt uppgift att i år lägga fram sitt betänkande, men med den sammansättning som kommittén obegripligt nog fortfarande har, är det tveksamt om dess resultat kommer att svara mot landets behov. Sveriges u-hjälp har alltid legat i topp internationellt sett. Redan under 1960-talet fastställdes en målsättning på 1926 av BNP, vilken uppnåddes under senare delen av 1970-talet. FN:s målsättning har emellertid endast varit 0,7 20 av BNP. I själva verket finns det enligt senast tillgängliga FN-statistik — nämligen för 1979 — endast två länder som kan jämföras med Sverige, och det är Norge och Nederländerna. Danmark uppfyller med råge FN-målet, under det att länder som Storbritannien ligger på 0,52 90, Västtyskland på 0,44 76 och USA på 0,19 96. Skillnaden, om man tar hjälpen percapita, blir ännu större. Sverige ligger i topp med 114 dollar per invånare, varefter följer Norge med 105 dollar, Nederländerna med 100 dollar och Danmark med 88 dollar. Storbritannien har 37 dollar, Västtyskland 55 dollar och USA 21 dollar per invånare. I sig är en stor u-landshjälp värdefull under förutsättning att den kommer till rätt användning. Detta har kanske inte alltid varit fallet. Många, bl.a. SIDA och nu senast Gunnar Myrdal, har satt allvarliga frågetecken i kanten när det gäller effektiviteten av nuvarande u-hjälp. Detta är en fråga som vi under kommande år tillsammans med andra bidragarländer — och mottagarländer — på allvar måste diskutera. För det kan inte vara rimligt att svenska folket och andra folk skall avstå betydande belopp till andra länder om det inte finns en rimlig säkerhet för att de används på rätt sätt. Men i dag befinner vi oss i en speciell situation. I statsverkspropositionen har vår u-hjälp räknats upp från 5 miljarder kronor till 5,7 miljarder kronor. Detta sker i ett läge då vi både under föregående år och innevarande år har ett underskott i våra utländska betalningar på mer än 20 miljarder kronor. Det betyder med andra ord att den utländska statsskulden årligen växer med detta belopp. Redan om några år kommer räntorna, som ju måste betalas i utländsk valuta, att vara lika höga som värdet av väsentliga svenska exportprodukter, vilket också Olof Palme underströk i går. I realiteten innebär det vidare att lånen skall återbetalas av våra efterkommande och att vi således i realiteten inte själva betalar hjälpen utan överlåter det på en kommande generation. Detta kan inte få fortgå redan av det enkla skälet att utländska långivare om ett antal år inte kommer att stå till förfogande i en sådan omfattning som f. n. Det måste därför, åtminstone under de år som vårt nuvarande jättelika underskott består, prövas vilken u-hjälp som vi och våra efterkommande skall ha möjlighet att lämna. Det är väl inte alldeles orimligt att hävda att vi i varje fall temporärt skulle kunna gå ned kanske inte till de stora industriländernas låga insatser men åtminstone till den målsättning som FN officiellt har framlagt, nämligen 0,7 Jo. Det skulle innebära en u-hjälp för kommande år på inte 5,7 miljarder kronor utan drygt 4 miljarder kronor. I detta sammanhang bör man dessutom hålla i minnet att de stora ländernas u-hjälp faktiskt och praktiskt är bunden på ett helt annat sätt än vår. Såväl Frankrike som Storbritannien har beställningar i det egna landet av världens totala u-hjälp som uppgår till större belopp än deras egna bidrag och som sålunda därigenom minskar ianspråktagandet av landets valutaresurser. Herr talman! Jag vill uttrycka den förhoppningen att i det kommande arbetet på att bringa balans i vår ekonomi även frågan om u-hjälpens utformning och storlek kommer att tas i beaktande.